Herr talman! Vi noterar med tillfredsställelse inom vänsterpartiet kommunisterna, i likhet med vad Åke Gustavsson har uttryckt, att försvarsministern i den nuvarande folkpartiregeringen intar en mer restriktiv hållning till B3LA-projektet än den tidigare regeringen gjorde. Det är skönt att höra, som det låter nu i alla fall, att det inte blir någon satsning på B3LA. Men det aviserade alternativet SK38/A38 är inte mycket bättre. Det är som vi ser det ett försök i elfte timmen av Saab och den militära flygplansindustrin i övrigt att på nytt låsa statsmakterna vid bindningar som vi sedan kommer att få dras med. Det skall ju inte vara vinstintressen i Saab som styr vår försvarspolitik — det har de fått göra alltför länge med känt resultat. Vi har i vpk från början kritiserat de stora satsningarna på den svenska militärflygindustrin, inte minst Viggensatsningen, och tiden har gett oss rätt i den saken. Varken Viggen eller någon annan satsning har gett oss handlingsfrihet. Vi har varit och är beroende av reservdelar, i kontrakt med framför allt USA, för att våra militära flygplan skall kunna lyfta. Det gäller också A20, som är ett av alternativen och som vi i motsats till SAP säger nej till. Vi anseratt vi måste sätta in flygvapenfrågan i det stora sammanhanget. Vi kommer i fortsättningen, det är alldeles klart, inte att kunna upprätthålla den kopia av ett litet stormaktsförsvar som vi har i dag. Vi behöver naturligtvis avvecklingstider för de här tillverkningsprojekten, den stora satsning som har varit inom flygplansindustrin, och de måste naturligtvis startas nu om man skall bli av med dem inom rimlig tid. Det är där man efterfrågar alternativ för Nr 36 annan produktion så att man inte på nytt går in för satsningar på nya militärflygplan. Beträffande samarbete med Italien eller motsvarande länder är det självklart att alla samarbetsavtal med ett sådant land — ett Natoland som hänsynslöst säljer och återförsäljer vapen över hela världen — måste avvisas. På den punkten är vi fullständigt överens med socialdemokraterna. Vi har under årens lopp sett alltför många exempel på hur svenska vapen har spritts över klotet, både sådana som vi själva har sålt i strid med våra bestämmelser och sådana som vi inte har kunnat stoppa återförsäljning av till tredje land. Vi har sålt vapen till ett land och detta land har sedan sålt dem vidare.

Det har vi som sagt alltför många exempel på tidigare. Våra regler för vapenexport har inte kunnat hindra sådan spridning, och den risken kommer att finnas på nytt om vi inleder samarbete med Italien. Vi motsätter oss därför starkt ett sådant samarbetsavtal och vill uppmana regeringen att noggrant överväga de konsekvenser som kan följa av ett samarbetsavtal med ett sådant land.

Herr talman! Sverige har ett antal sekretesskyddsavtal med främmande länder rörande krigsmateriel och samarbete på det tekniska området. Samtliga dessa sekretesskyddsavtal är f. ö. ingångna under socialdemokratiska regeringar. Efter regimskiftet år 1976 har inget nytt avtal kommit till stånd. Avtalen kompletteras med ett antal annexavtal som innebär avtal om informationsutbyte rörande konkreta fall. Självfallet får vårt land inte utforma dessa avtal på ett sådant sätt att deras innehåll strider mot vår neutralitet eller mot de principer för vapenexport som Åke Gustavsson, jag och FLIK är helt överens om. Jag är emellertid angelägen om att om möjligt hålla frågan om avtalen höjd över partistriderna, eftersom vårt lands trovärdighet som avtalspartner eljest skulle ifrågasättas. Slutligen vill jag påpeka att jag på Åke Gustavssons sista fråga om samarbete med Italien rörande B3LA svarade: Beträffande B3LA är inget ytterligare samarbete med Italien att vänta från svensk sida.

Herr talman!

Hagar Normark har frågat mig vad jag ämnar göra för att de tekoanställda i Västerbotten skall få en tryggad sysselsättning. Jag besvarar först Jörn Svenssons interpellation. Den intensiva importkonkurrens som följt av bl.a. ökad frihandel inom Europa och ett ökande utbud av tekovaror från lågprisländer har under 1970 talet avsevärt minskat den svenska tekoindustrins andel av den svenska marknaden. Under 1970-talet har antalet sysselsatta inom branschen sjunkit kraftigt — från 67 500 år 1970 till omkring 38 000 i år. Nedgången har varit särskilt stor de två senaste åren. Statsmakterna har vidtagit en rad åtgärder av industripolitisk, försörjningsberedskapspolitisk och arbetsmarknadspolitisk natur för att stärka tekoindustrins ställning. Regeringen tillsatte den 1 juni 1978 en tekodelegation med uppgift att samordna de statliga åtgärderna för tekoindustrin. I direktiven anges att delegationen även skall kunna göra konkreta insatser för omstrukturering och effektivisering i fråga om utsatta sektorer, som anges av regeringen i särskilda uppdrag. Ett sådant uppdrag lämnades den 15 juni 1978 beträffande tillverkningen av tung herrkonfektion. Bedömningsunderlag i form av utredningsrapporter rörande tekoområdet från närmast berörda myndigheter förelåg vid månadsskiftet september-oktober. Delegationens arbete med en rapportering i fråga om tung herrkonfektion pågår. Kontakter Beredningen av tekofrågorna pågår f. n. inom regeringskansliet med sikte på att en proposition skall kunna läggas fram för riksdagen efter årsskiftet. Med hänsyn härtill är jag för dagen inte beredd att diskutera målen för tekopolitiken. Beträffande frågan om internationell arbetsfördelning vill jag anföra följande. För ett litet och samtidigt avancerat industriland som Sverige är en stor export, baserad på satsningar inom vissa speciella tillverkningsområden, ett livsvillkor. Internationell arbetsfördelning byggd på frihandel är av avgörande betydelse när det gäller att vidmakthålla och förbättra vår levnadsstandard. Jörn Svensson förespråkar en linje, som skulle innebära en kraftig försämring av levnadsvillkoren för människorna i detta land. Vad gäller frågan om nuvarande höga importandel för tekovaror vill jag betona att regeringen självfallet gärna skulle se att tekoindustrin lyckades hävda sig mot importen bättre än hittills. Det åtgärdsprogram som f. n. löper för tekoindustrin uppfyller emellertid enligt min mening mycket högt ställda krav i fråga om branschstöd. Här ingår som bekant inte bara direkt importbegränsning gentemot lågprisländer utan också bl.a. ett särskilt sysselsättningsstöd för äldre arbetskraft och en rad industripolitiska åtgärder för att främja konkurrenskraften inom branschen. ; F.ö. får vi i sammanhanget inte glömma att tekoindustrin sedan länge hävdar sig förhållandevis bättre på exportmarknaderna än på hemmamarknaden. Detta gäller främst företag, vilkas produkter har ett starkt inslag av kvalitet och design. Vad avser åtgärder för att finna ny sysselsättning inom regioner och orter som domineras av tekoindustrin vill jag erinra om att i vissa län — däribland Älvsborgs län — har på regeringens initiativ arbetsgrupper tillsatts för att samordna insatserna i krisdrabbade regioner. Särskilda resurser har tilldelats dessa grupper, så att arbetet med att söka ersättningsproduktion kan intensifieras. Enligt vad jag har inhämtat har dessa grupper nu kommit i gång med sitt arbete. Ställningstaganden till konkreta åtgärder får tas allteftersom grupperna kommer med förslag. Jag vill slutligen erinra om att Borås, Mark och Ulricehamn enligt regeringens beslut ingår i den s.k. grå zonen och därmed jämställs med kommunerna i gränszonen till det allmänna stödområdet i fråga om möjligheterna till lokaliseringsstöd. Jag övergår nu till Eivor Marklunds interpellation och Hagar Normarks fråga. Den av riksdagen antagna målsättningen är att koncernen efter en tvåårig omstruktureringsperiod år 1980 skall ha uppnått nollresultat. Därvid har beräknats att antalet anställda inom koncernen kommer att minska med mellan 1 500 och 2000 personer. För att uppnå målet har Eisers styrelse 9” beslutat att avveckla all verksamhet i bl.a. Västerbotten från den 1 januari 1979. Mot denna bakgrund har regeringen vidtagit en rad åtgärder. Statsföretag AB har fått resurser för att under budgetåret 1978/79 starta en sökprocess för att få fram ny verksamhet till orter som drabbas av sysselsättningsbortfall till följd av Eiserkoncernens beslut. Vidare har regeringen i den i dagarna avlämnade propositionen om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 föreslagit att verksamheten i bl.a. Norsjö skall upprätthållas under tiden den 1 januari 1979 till den 1 juli 1980. Detta innebär att sysselsättningen tryggas för 118 personer under denna tid. Dessutom föreslås att 1 milj.kr. anvisas till Statsföretag för att under två år undersöka möjligheterna att starta sådan ny verksamhet i bl.a. Norsjö som kan bli lönsam. Fredagen den 3 november uppvaktades jag av en delegation från Västerbotten med anledning av Eisers beslut att avveckla verksamheten vid Algots Nord från den 1 januari 1979. Vid uppvaktningen informerades jag om de projekt som pågår i Lycksele och Skellefteå och som syftar till att göra det möjligt att bibehålla verksamheten för de tekoanställda även efter årsskiftet 1978-1979. Projekten håller på att utvärderas inom regeringskansliet.

Herr talman! Min hemstad Malmö hade, när jag var i skolåldern, många stora industrier. En minns jag särskilt. Det var gamla ”Doffeln”, Malmö Yllefabriks AB. Den röda tegelfästningen vid kanalen var ett tacksamt vykortsmotiv. Dess upplysta fönster och bruset från maskinerna markerade varje kväll för alla förbipasserande, att skiftet på den tiden gick till kl. 22.00. Dess fall blev en tragedi för över tusen arbetare och deras familjer. På dess plats restes Nordiska Kompaniets varupalats. Och en sak är klar — priserna på kläder där är inte satta för textilarbetares löner. Textilkrisen är nu ca 25 år gammal. Ingen vet var den skall sluta. Ingen beslutsfattare har förmått sätta någon gräns. Ingen politiker har tagit något ansvar. Och industriministern Huss tar lika litet ansvar som någon av sina föregångare. Textilindustrins moderna historia här i Sverige är egentligen en fantastisk exposé. Arbetsmarknadsverket gjorde i slutet av 1960-talet uppföljningsundersökningar av hur det gick för textilarbetarna efter de stora fallissemangen i Malmö och Norrköping. En tredjedel av de utkastade kom aldrig tillbaks till arbetsmarknaden. De var utslagna för gott. En tredjedel fick jobb med ännu sämre villkor än i sin gamla låglönebransch. Bara var tredje fick likvärdigt eller bättre arbete. Den socialdemokratiska regeringen lät på den tiden allt gå sin gilla gång. Den försökte hävda inför arbetarna att det var god socialdemokratisk politik att textilarna fick gå, att fabrikerna blev tomma. Det var ”förändringens vind”, som det hette i ABF:s kursmaterial. Jag ledde själv en gång en studiecirkel på det temat. Om en industri inte klarade lågpriserna skulle den bort. Om en bygd drabbades av arbetslöshet skulle folk flytta. Produktions faktorer måste vara rörliga. Arbetare måste vara effektiva. Folk måste indelas Nr 36 i A och B-lag. Rörlighet, koncentration, utslagning — det var utvecklingens Måndagen den lag. Den fick man inte motsätta sig — det var tyvärr socialdemokratisk 20 november 1978 tekopolitik ända fram till 1976. När Nils Åsling tog över industridepartementet var hälften av alla tekojobb i landet redan försvunna. Men nu gick det inte så lätt att bara stoppa undan tekokrisen. Gamla branscher måste slås ut, hade man sagt. Nya måste komma i stället, effektivare och bättre. Regioner måste finna sig i att avfolkas. Folk måste över till de bättre och effektivare regionerna, var det sagt. Men i 1970-talets Sverige höll inga sådana resonemang. Det fanns inga nya, effektiva branscher. Det kom inga nya, friska företag som kunde ta över folket från teko. Det fanns inga expansiva, svällande regioner att flytta till. Tekoarbetarna fick stanna i Sjuhäradsbygden, och de fick gå och se på hur allt fler fabrikshallar stod tomma. I Borås, Kinna, Skene, Svenljunga, Fritsla och Örby — liksom nu också i Lönsboda och Skellefteå i andra delar av landet — överallt samma bild. Nu närmar sig det slutliga raset. Knappt 40 000 jobb är kvar, och många tusen av dem hålls uppe enbart genom subventioner. Var nås gränsen? Hur många skall slås ut? I går meddelade TV 2:s Rapport att det skall sättas upp en stor teaterpjäs ägnad den svenska textilindustrin. Det är ju intressant, men idén är gammal. Under 20 år har politikerna i tre regeringar inte gjort annat än spelat teater i tekofrågan. Ingen har tagit ansvar och ingen har på allvar ställt upp på de arbetandes sida. Under 20 år rådde planlöshet. När de väl var i minoritet började riksdagens socialdemokrater plötsligt ropa på planering, fast planering betyder på deras språk inte att jobben skall räddas — jobben skall minska. Det är bara minskningen som skall vara planerad. Vi frågar oss från vårt partis sida varför man aldrig kom med den här planeringen medan det ännu var arbetarmajoritet i riksdagen, för då var det alltjämt tid att lyssna på beklädnadsfolkets krav och synpunkter. Nu är det bara socialdemokratisk partiteater. Förre industriministern Åsling for med sitt speciella teatersällskap runt i Sjuhäradsbygden i våras. Han stod i gymnasiet i Skene och sade att vi har inte råd att mista ett enda tekojobb. Två veckor senare var han i Stockholm och drev igenom riktlinjer som innebar 1 500-2 000 jobb mindre i den statliga tekokoncernen. Textil teater i Skene — kall verklighet i Stockholm. Nu kommer folkpartiet, det parti som hjälpte Åslings politik att få majoritet. Och det är samma teater. Industriministern Erik Huss svar i dag är närmast en parallell till folkpartiets ryktbara idé om husläkare. Erik Huss är så att säga industrins husläkare, och patienterna förtvinar och dör medan han ställer sina högtidliga och rätt intetsägande diagnoser. Industriministern vill inte ta ställning till tekopolitikens mål, säger han. Det är mycket märkligt. Vem skall då ta ställning? Industriministern hänvisar till propositionen som skall komma. Javisst, men det har kommit tekopropositioner förr, och de har inte tagit ställning. De har haft ett gemensamt kännetecken: de har förutsatt fortsatt minskning av jobben, och 101 de har inte angett någon undre gräns. Därför vill jag nu ha ett besked, ett politiskt besked: Finns det någon nedre gräns? Vad är regeringens syn på den principiella frågan? Är det tidigare talet här i riksdagen och i tidigare propositioner om en beredskapsnivå en realitet eller är det bara luft för att hålla folk lugna? Var ungefär — jag begär inga exakta besked — ligger gränsen, vid 30 000 jobb, vid 20 000 jobb, vid 10 000 jobb? Det är nämligen en så allmän målsättningsfråga som så länge diskuterats här i kammaren och i landet i övrigt att man har rätt att kräva besked även innan nästa, förmodligen diffusa och meningslösa, regeringsproposition presenteras. Det är bra märkligt om man inte någon gång kunde träffa på en minister som i denna fråga har en åsikt. Sedan blir jag lätt generad på industriministerns vägnar. Det gäller framför allt hans något billiga trick att påstå att jag skulle förorda en sänkning av levnadsstandarden i landet därför att jag är kritisk till den liberala dogmen om internationell arbetsfördelning. För det första är påståendet missriktat. Det har faktiskt inträffat en klar sänkning av levnadsstandarden för flertalet svenskar under 1970-talet, och den har alltså inträffat medan den internationella arbetsfördelningen har varit just av den natur som industriministern här har prisat. För det andra tycker jag att industriministern lika väl som andra statsråd skall sluta med att svara oss riksdagsmän på det här avfärdande sättet. Vi är trots allt inga ignoranter, vi är varken nationalekonomiskt obildade eller allmänt dumma, och Sveriges folkrepresentation är därför värd något annat än sådana triviala och förnumstiga svar som här getts. Det är nämligen väl känt att fördelen med en strängt genomförd internationell arbetsfördelning bestrids av många ekonomer av facket. Den har bestritts ända sedan gamle Friedrich Lists dagar. Den kritiseras skarpt av Gunnar Myrdal, en av 1900-talets obestridliga teoretiska och idémässiga nydanare. Myrdal menar nämligen att fördelen med arbetsfördelning och specialisering upphör vid vissa nivåer. Han menar också att det finns en fördel med en nationell politik som bevarar en mångsidighet i produktion och branschfördelning. Också bland de principiella frihandelsanhängarna — och det är även vi i vpk — har detta problem observerats. Det var säkerligen ingen tillfällighet när Bertil Ohlin, den förre folkpartiledaren och känd som en stark anhängare av frihandelsprincipen, faktiskt i sin egenskap av politiker förordade tullar på det textila området för att skydda den svenska tekoindustrin. Detta var vid ett tillfälle när den befann sig på en betydligt mer omfattande nivå än nu, men det minns kanske inte dagens folkpartister. — Det sägs ju ibland litet elakt att politiker inte får minnas mer än tre år tillbaka i tiden; annars blir de schizofrena. Men det är alltså denna debatt om arbetsfördelningens grund och art som jag har bett industriministern kommentera och som han besvarat på detta, som jag tycker, dåliga sätt. Jag är också generad över att industriministern drar upp vissa aktiviteter inom Älvsborgs län som exempel på verksamhet för att skapa alternativa jobb. Han vett.ex. vad dets.k. Indevoprojektet är för skandal och han vet att sådana aktiviteter är en sorts terapi för landshövdingar. Därför kunde han ha — Nr 36 svarat mig mer uppriktigt och seriöst. Måndagen den Det måste nu enligt vår mening bli ett slut på denna tekopolitik, som hittills 20 november 1978 bara varit en sorts variant på dödshjälp. Man måste äntligen ge klara svar åt människorna. Vad skall gälla i framtiden? Vad är tekopolitikens mål? Hur många jobb skall få finnas kvar, och hur många är det möjligt att klara? Vänsterpartiet kommunisterna har en bestämd mening i frågan. Att låta utslagningen inom teko gå vidare är en social ansvarslöshet och en nationalekonomisk förlust. Vi kan inte ta ansvar för att låta Sjuhäradsbygden förfalla och dess ungdom gå arbetslös. Man kan som politiker inte heller ta ansvar för att det hårt drabbade Norrland skall ta emot ytterligare slag genom att Algots Nord skall stängas. Sådant kan inte längre accepteras. Kostnaden för följderna härav blir större än alla subventioner tillsammantagna. Och man kan heller inte längre under frihandelns mask acceptera att importandelen på det nuvarande tekosortimentet skall vara 75 96 eller högre. Dessa frizoner, dessa fascistdiktaturer — där kostnader kan hållas nere med den grövsta repression eller med en skattepolitik som i verkligheten är en osund subvention —de har inget med verklig frihandel att göra. Lågprisimport från Portugal eller Grekland — det är trots allt något annat. Den är kanske ett besvärande problem, men den är ändå möjlig inom en principiell frihandelspolitiks ramar. Men det är någonting annat med Taiwan, Sydkorea, Hongkong, Indonesien, Thailand eller Malaysia. Här hemma kallar vi det inte fri konkurrens ifall notoriska skattefuskare och ekonomiska brottslingar konkurrerar med seriösa och hederliga tillverkare. Vi belönar inte skattefuskarna och skurkarna. Botten måste nu vara nådd när det gäller tekoindustrins tillbakagång. Landet har inte råd med fler regionala katastrofer. Vi har som politiker inte heller råd med fler moraliska svek — därför måste vi ta ansvar inför de arbetande, och utgångspunkten måste vara att bevara de 40 000 jobb som finns kvar. Hur är det möjligt? Vpk menar att det är möjligt, under bestämda förutsättningar. Alternativet är en massnedläggning, som kostar samhället miljarder i sociala utgifter utan att den industriella effektiviteten främjas det allra minsta. Enligt vår mening finns det sju förutsättningar som bör uppfyllas, om de 40 000 sista tekojobben skall kunna bevaras och förnyas. För det första bör konsumtionen av kläder stiga med minst 1 96 per år framöver. Svångremspolitiken bör upphöra, de breda folklagrens köpkraft stärkas åtminstone så pass mycket att genomsnittsoch lågelönegrupperna kan klä sig litet bättre. För det andra bör exporten befrämjas, så att den kan hålla sin hittillsvarande trend. Textilexporten tjänar ju in mer valuta än malmexporten — vilket kanske inte är så allmän känt. Svenska specialoch kvalitetstextilier kan tjäna in pengar som kan stärka och förnya branschen. För det tredje måste importen ner. Ännu 1974 var den bara 53 96. Sedan har den stigit dramatiskt. Det är denna dramatiska stegring de senaste åren som 103 måste bort. Nivån måste tillbaka till ca 53 26. Om man inte vill åstadkomma det — och om man nu inte vill ha en sådan målsättning — då skall man inte heller påstå sig vilja rädda tekojobben. Detta bör man påminna sig, både i de borgerliga och i de socialdemokratiska lägren. Det innebär att all import från fascistländer som Sydkorea, Thailand, Taiwan, Malaysia, Singapore och Indonesien måste bort, liksom större delen av Hongkongimporten. Däremot behöver man inte alls röra vid importen från EG eller från EFTA-länder som Portugal och Grekland. För det fjärde måste prisreglering införas. Hela prissättningssystemet måste reformeras och styras. Vi kan inte längre låta modeaffärernas metoder vara vägledande för prissättningen på normala brukstextilier. För det femte skall all offentlig upphandling riktas till svenska företag. För det sjätte skall textilföretagen organiseras som en helhet så att de kan stödja varandra. De som arbetar där bör i en sådan ny organisation ha det avgörande inflytandet. För det sjunde måste nya typer av produkter introduceras. Den desperata modekarusellen måste dämpas ner. Nya typer av standardiserade, nyttiga och starka bruksplagg måste populariseras. Mot den ytliga, skrytsamma livsstilen måste sättas en rakare och enklare stil, mot modediktaturen en verklig fri fantasi. Mot den tilltagande mängden pappersavfall måste sättas varaktiga, tvättbara textilprodukter. Man kan tillfoga en annan punkt. Sjuhäradsbygden och andra av tekojobben beroende regioner måste fogas in i ett vidare industripolitiskt program. Även ett försvar av de 40000 tekojobben kvarlämnar svåra regionala problem. Tillförsel av nya industrier är nödvändig. Sammansättningsoch maskinindustrier, lätta industrier med ringa råvaruåtgång och liten energikostnad ligger bäst i linje med textilyrkenas kompetens och tradition. Det industriella samhället utvecklas också bort från de tunga industrierna. De gamla lätta industrierna, som teko representerar, måste avlösas av en ny typ av förädlingsindustri. Jag vill mot denna bakgrund än en gång fråga industriministern: Tänker ni låta frizonsimporten fortsätta att flöda över landet? Vid vilken ungefärlig nivå på sysselsättningen tänker ni låta nedgången stanna? Vet ni det själva?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Jörn Svensson har utvecklat vänsterpartiet kommunisternas syn på den förda politiken för tekoindustrin och våra krav när det gäller den fortsatta utvecklingen. Det han sagt ligger naturligtvis också i botten för de bedömningar vi gör när det gäller verksamheten vid Algots Nord-fabrikerna i Lycksele, Norsjö och Skellefteå. Sedan Algotskoncernen fått statliga bidrag med ansenliga belopp mot löfte om att inte flytta ännu mer av sin produktion utomlands kom dessa fabriker till. De innebar, som statsrådet säkert vet, ett Nr 36 kraftigt tillskott till arbetsmarknaden i kommuner som har speciella svårigheter att sysselsätta just kvinnlig arbetskraft. Det regionalpolitiska motivet för etableringen i norr vägde alltså tungt. Men företagsledningens intresse för verksamheten vid de här fabrikerna visade sig vara synnerligen måttligt. På olika sätt drevs verksamheten till det läget att man kunde redovisa företagen som olönsamma. Allt detta ledde till att fabrikerna införlivades med det statliga tekoföretaget Eiser. På fackligt håll hade man länge krävt att staten skulle gå in. Så mycket större blev besvikelsen när man snart kunde konstatera att de ändrade ägarförhållandena inte innebar någon ändring i politiken beträffande de tre företagen. Nederlagspolitiken fortsatte. Och bortsett från respiten för Norsjöfabriken på ytterligare ett och ett halvt år, så är nu alltså varslen om nedläggning av fabrikerna ett faktum. Jag vill notera att industriministern inte helt stänger dörren för en bibehållen verksamhet för de anställda. Sista stycket i svaret måste väl tolkas så.

De anställda har tagit en rad initiativ — man har tagit kontakt med konsulter, ordnat studiecirklar, lagt fram en mängd egna konstruktiva förslag när det gäller produktionsformer, distribution och ägande. Inte utan rätt har dessa initiativ bedömts som helt unika. Mycket återstår att göra, men man kan helt klart skönja en allvarlig strävan hos de anställda att själva ta ansvaret för att rädda jobben, om inte den nuvarande ägaren — staten — tar detta självklara ansvar. Om industriministern har tagit del av allt detta utomordentliga material har han säkert, liksom jag, lärt sig en hel del och då först och främst att kvinnorna på Algots verkligen dragit lärdom av gjorda erfarenheter och utifrån det tänkt vidare. Vilken förälder eller dagisanställd har inte någon gång sagt något otryckbart om barnkläder som det tar en evig tid att ta av och på eller som hasar från obefintliga midjor, stramar över blöjrunda stjärtar och har hängslen som inte sitter där de skall? I de studiecirklar som genomförts i Skellefteå har man inte nöjt sig med att fundera ut nya modeller, man har också satt in barnet och dess möjligheter att utvecklas i sammanhanget. Först kanske man tycker att det låter långsökt, men visst ligger det något i att en unge, som vill visa att hon eller han ”kan själv”, blir hämmad om kläderna gång på gång gör det omöjligt att hinna med sådant som i lekens iver kan tyckas mindre viktigt. Man har också i dessa studiecirklar ägnat tid åt vardagsgrejorna, allt det som vi omger oss med. Är det så viktigt med mode och hög konsumtion att vi för gott skall acceptera kläder där trådarna inte längre är knutna, hemtextilier 105 som uppammar allergier osv.? Sådana frågor ställer man i studiematerialet, och man söker sig vidare till lösningar. Det som kanske mest har kommit till allmänhetens kännedom hittills är satsningarna på att få fram vettiga arbetskläder. Där har man ambitiöst vänt sig till fackliga organisationer både i Norrbotten och i Västerbotten och också fått fram många synpunkter som man arbetat vidare med. Man har tagit fram exempelvis sådana arbetskläder som stålverksarbetare i Luleå hälsat med stor glädje. De tycker sig äntligen se en möjlighet att få arbetskläder som motsvarar krav på både rörlighet och skydd i vissa arbetssituationer. De sjukhuskläder som man har projekterat är också livligt uppskattade och uppmärksammade bland både sjukhuspersonal och patienter. Allt detta visar att de anställda tagit allvarligt på det som sades vara inriktningen när staten tog över tekoindustrin, nämligen att företagen skulle rekonstrueras. För Västerbottensföretagen innebar uppenbarligen det begreppet att man dels satte kravet på lönsamhet så att det skulle uppfyllas inom orimligt kort tid, dels underlät att ange någon riktig målsättning för verksamheten. De Algotsanställda har visat att man kan ta talet om rekonstruktion på ett annat sätt. Man kan inrikta sig på alternativ produktion. Detta begrepp får f. ö. också en utförlig behandling i studiematerialet.

Alla dessa initiativ har väckt en stark opinion till stöd för att verksamheten skall få fortsätta så att man verkligen får en rättvis chans att visa vad man vill och vad man kan uppnå. Stödet kommer från särskilt bildade stödkommittéer, från fackliga och andra organisationer och från enskilda. Den statliga jämställdhetskommittén har också i ett brev till industriministern framhållit behovet av kraftinsatser för att trygga sysselsättningen. Att detta har skett ser jag som något högst naturligt. Frågan om de här arbetstillfällena skall säkras är otvivelaktigt en högst konkret jämställdhetsfråga. Rätten till arbete måste i dessa dagar hävdas överallt, men kravet har särskild tyngd i orter där arbetslöshet är det absolut enda som väntar dem som ställs utanför den här verksamheten. För dem som här är aktuella handlar det också om att de har getts förhoppningar, fått tillfälle att skapa sig en ekonomisk självständighet och erfarit betydelsen av arbetskamrater och gemenskap. Nu får inte allt detta tas ifrån dem. Just detta att man så kraftigt betonar gemenskapens betydelse upplever jag själv som en livsnerv i Algotskvinnornas kamp. De har av och till anklagats för att spela alltför mycket på känslor. Hur de upplever detta uttrycker en av dem bäst själv, när hon säger: ”Precis som om det inte är känslor det handlar om! Glädjen att ha arbetskamrater, lyckan att uppleva solidaritet och gemenskap, sorg och vrede när någon försöker ta jobbet ifrån en.” Herr talman! Algots Nord tillkom som sagt av regionalpolitiska skäl och för att bereda kvinnor möjlighet till arbete i områden där det var ont om sådant. Nr 36 Dessa samhällsekonomiska skäl kvarstår. Sysselsättningsläget i de berörda orterna har inte på något sätt förbättrats. Svårigheterna för kvinnor att där få jobb kvarstår. Men ändå tillåts rent företagsekonomiska kalkyler att ta över. Motsättningen mellan samhällsekonomiska intressen och företagsekonomi, dvs. de omedelbara vinstintressena, fanns inbyggda i det ursprungliga beslutet. Men inget tvingar staten eller Statsföretag att här följa den kapitalistiska principen att de enskilda företagens lönsamhet skall skymma alla andra intressen. De förslag som de nämnda studiecirklarna har utarbetat är inte bara realistiska utan svarar dessutom mot behov. De borde kunna förverkligas med ett statligt stöd. Regeringen är ju inte så noga med budgetunderskottet, vad det tycks, då man tänker minska det allmänna skatteuttaget med flera miljarder kronor. Det röstfisket är dyrt och till sin huvuddel samhällsekonomiskt oklokt. Varför är regeringen då så snål gentemot de arbetande kvinnorna i Västerbotten? Det rör sig ju inte om så stora summor för att kunna ge inte bara ytterligare respit utan också möjlighet för de arbetande i Skellefteå att få omsätta sina produktiva och riktiga idéer i praktiken. I det långa loppet kan deras förslag till produktion inte vara förlustbringande utan måste vara till nytta för samhället och för andra arbetande som behöver praktiska och välgjorda kläder både i jobbet och annars. Utöver den hänvisning som industriministern gör till pågående utvärdering av projektet skulle han kanske också kunna uttala en egen mening, om han anser att sådana här initiativ från de anställda måste få stöd så långt det är möjligt och att utgångspunkten för prövningen skall vara inte bara strikt företagsekonomisk utan också samhällsekonomisk och mänsklig. Algotssömmerskornas kamp för sin rätt till arbete är ju inte bara beundransvärd och klok. Den utvecklas också till en symbol för kampen för rätten till arbete i Norrland och kvinnors kamp för rätt till ett jobb. Den visar hur de arbetande har eget initiativ och egen skaparkraft där direktionerna sviker. Och är inte sådana konstruktiva aktioner något som måste understödjas? Det här är politiskt också en förtroendefråga. Skall medborgarna kunna tro på att folkpartiet menar någonting med sitt tal om närdemokrati? Industriministern har chans att visa det gentemot de arbetande vid Algots Nord.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret på min fråga fast det inte gavs några klara besked. En ljuspunkt är dock beskedet angående Norsjöfabriken, där det sägs att avsikten är att uppehålla sysselsättningen till den 1 juli 1980. Men det är i alla fall bara ett uppehållande försvar. Vad händer därefter? Min fråga är mycket mer omfattande än vad som kanske kan läsas ut av den. Den gäller först och främst vad man kan göra för sysselsättningen vid fabrikerna och sedan sysselsättningen för framtiden. 107 Eivor Marklund har gjort en historieskrivning och gett några kommentarer som jag till stor del kan instämma i. Men jag skulle ändå vilja ge några tillbakablickar här. Etableringen av Algots Nord i Västerbotten gav arbete åt många som dittills inte haft en chans att få sysselsättning. Unga människor kunde stanna i hembygden, och några kom tillbaka från annat håll i landet. Hemmafruar fick arbete och därmed den självkänsla detta ger. Kommunerna byggde bostäder och ordnade barnomsorg, för att nu inte tala om alla insatser som gjordes för själva företaget. Allt verkade gå bra till 1976, då Algots Nord införde anställningsstopp sedan företaget anställt det antal människor som krävdes för att få ut hela det överenskomna bidraget på 70 milj.kr. Så gott som omedelbart efter regeringsskiftet kom chocken: Företaget skulle läggas ner! Det var inte lönsamt. Och därmed inleddes en kamp för jobben som har engagerat många människor utanför fabrikerna. På kort tid insamlades 33 000 namnunderskrifter på en appell som bl.a. krävde att staten skulle gå in och ta över företaget och rädda sysselsättningen. Vi som stödde det förslaget trodde då att ett statligt övertagande skulle vara en garanti. Men så blev inte fallet, och den 1 juli 1978 blev 187 anställda vid fabriken i Skellefteå avskedade. När propositionen behandlades framförde jag en rad argument för hur nödvändigt det är att ordna sysselsättningen för de tekoanställda i Västerbotten. Jag citerar ur kammarens protokoll för den 16 mars 1978 — där finns några uppgifter som särskilt borde intressera den nuvarande industriministern: ”Vi kan inte acceptera att enheterna i Västerbotten läggs ned utan att någon alternativ sysselsättning skymtar. Ser vi bara på Skellefteå, där ett stort antal personer redan nu väntar på jobb och ytterligare 200 skulle friställas — och det finns små möjligheter att ge dem jobb — så förstår vi att det är allvarligt. En nedläggning av Algotsfabriken i Lycksele skulle ——-—- innebära en katastrof. Det skulle betyda ett direkt och indirekt skattebortfall på ca 2 milj.kr. Att ställa drygt 100 människor utan arbete får i Lycksele samma betydelse som det skulle få för Göteborg att förlora 5 000 jobb i ett enda svep. Det har alltså samma effekt i Lycksele att lägga ned Algots som det skulle ha i Göteborg om man lade ned två tredjedelar av Volvo där. Lycksele kommun har till stor del byggt upp sin service med anledning av Algots etablering där. Jag tror att jag kan garantera att kommunerna i mitt län, för varje arbetstillfälle som de räknar med att kunna få, helhjärtat har ställt upp när det gällt byggande av bostäder, barnomsorg osv. I Lycksele finns inte arbete inom pendelavstånd. Det är tiotals mil till nästa tätort.” Vi ville också från socialdemokratiskt håll att Statsföretag AB tillsammans med de fackliga organisationerna skulle få i uppdrag att ta fram alternativ produktion. Det har också till en del skett. I Lycksele har man arbetat med arbetskläder för sjukhuspersonal och i Skellefteå med bl.a. grövre, alltså mer tåliga, arbetskläder. De som arbetat med sjukhuskläder har emellertid brevledes fått besked av en representant för Statsföretag att de skall sluta upp - Nr 36 med det. Kläderna är bra, men de skall inte få tillverkas i Lycksele. De anställda har visat stort ansvar för en fortsatt sysselsättning genom att oförtrutet i arbetsgrupper och studiecirklar ge förslag till alternativ produktion. Det arbetet omfattas med stort intresse av hela bygden och på annat håll i landet. Det har bildats stödkommittéer, som försöker skaffa pengar till utvecklingskostnader. Skellefteå kommun har garanterat ersättning till tygleverantörer för en mindre kollektion arbetskläder. Den kollektionen är redan såld. Vid kontakt med fackklubben i Skellefteå i dag på morgonen har jag fått veta att det ringer folk från hela landet, som är intresserade av deras produkter. Efter nyår finns ingen som kan ta emot beställningar, och de som arbetar med produktionsutvecklingen vill få ytterligare sex månader på sig. Detta är en blygsam begäran av människor som länge levat under stor press och kastats mellan hopp och förtvivlan. Industriministern har fått information om projekten som pågår i Lycksele och Skellefteå och även begäran om anstånd. Begäran om anstånd omnämns inte i svaret, men väl att projekten i Lycksele och Skellefteå håller på att utvärderas inom regeringskansliet. Tiden hastar. Det är bara sex veckor till nyår, då bilan faller om inte något görs. Jag frågar: Hur länge behöver industriministern tänka ytterligare? En vecka? Två veckor? De avskedshotade vid Algotsfabrikerna och många andra väntar otåligt på svar.

Herr talman! Jörn Svensson gav en stor rundmålning över tekoindustrins utveckling och tekopolitiken här i landet under decennier. Av den framgår att alla regeringar och alla ansvariga statsråd enligt hans mening grovt har misskött frågan.

I själva verket är det så att samma utveckling som skett i Sverige också skett i, tror jag, alla med oss jämförliga länder. Inte bara i Europa utan även i Asien kan man iaktta att länder med en förhållandevis hög lönenivå och hög levnadsstandard har svårt att uppehålla en så starkt manuellt betonad industri som tekoindustrin. Det är alltså här fråga om problem som man inte löser med några enkla penndrag. Jörn Svensson fortsatte med att kritisera att jag inte nu tog ställning till tekopolitiken utan bara hänvisade till att det pågår en beredning i riksdagskansliet och att en proposition om tekopolitiken är avsedd att läggas fram på nyåret. Men vi arbetar faktiskt med problemen nu. Senast den gångna veckan sammanträffade några statsråd med statssekreterare och handläggare för att 109 diskutera det material som förelåg och som är en del av det material som skulle ligga till grund för en kommande tekoproposition. Jörn Svensson antydde att det var en sorts nonchalans mot honom som folkvald att jag inte nu som svar på hans fråga presenterar den övergripande politiken för teko. Man måste väl ändå i en regering arbeta på det sättet att man bereder frågor, att man arbetar någorlunda planmässigt och att man inte varje gång en riksdagsman begär ett besked så att säga stryker ett streck över arbetsplaneringen och på grundval av ett mer eller mindre halvfärdigt material tar ställning. Jörn Svensson var vidare å mina vägnar generad över att jag åberopade den internationella arbetsdelningens fördelar och att jag menade att han förespråkade en linje som i stort sett leder till en sämre levnadsstandard. Ja, vi har olika meningar på den punkten. Vi har olika synsätt, och det må vara mig tillåtet att framlägga det synsätt jag har och som omfattas av väldigt många, nämligen att för ett litet land som Sverige en internationell arbetsdelning är nyttig och i det stora hela leder till en bättre levnadsstandard. Jag vill minnas att Jörn Svensson åberopade Bertil Ohlin m.fl. och att han menade att man undantagsvis måste träffa dispositioner som inte är förenliga med huvudregeln. Jag är medveten om det. Själv är jag en ganska pragmatisk person. Men så har politiken också bedrivits i de av Jörn Svensson så förkättrade tidigare regeringarna av olika kulör. De svårigheter som råder när det gäller att upprätthålla också en reducerad tekoindustri åskådliggjorde Jörn Svensson själv bl.a. när han sade att många tusen av de nuvarande jobben i tekoindustrin kan upprätthållas endast genom subventioner. Jag upprepar: Förslag om en tekopolitik kommer att framläggas ganska snart i form av en allmän proposition.

Men man kan väl åtminstone i det här sammanhanget, när vi diskuterar sysselsättningen inom tekoindustrin, konstatera att skulle det genomföras, skulle det i varje fall inte öka avsättningen av tekoprodukter här i landet — inte heller av svenska tekoprodukter — eftersom det skulle betyda en minskning av konsumtionen. Till Eivor Marklund och Hagar Nordmark vill jag säga att vi naturligtvis ser allvarligt på sysselsättningsproblemen i de orter i Västerbotten som ni talar om. Ett uttryck för att vi tar allvarligt på detta är ju den nyligen framlagda proposition som innebär att nedläggningshotet nu skjuts framåt för Norsjös del och — kan jag tillägga — också för Skellefteå, även om det är beläget i Västernorrlands län. Jag har mycket riktigt tagit del av det utförliga material som muntligen och skriftligen har förebragts från intressenterna, fack, kommuner och andra, i de berörda orterna. Men jag har också nödgats ta del av material som har tillförts oss från andra orter, där man från fack och delvis också företag har skrivit till oss och sagt att man med oro har läst publicerade uppgifter om att man inom Nr 36 Algots Nord-enheterna överväger att ta upp alternativ produktion av sjukhuskläder och arbetskläder. De som nu gör sådant har känt sig oroade och skrivit att de befarar att de därmed kan bli krisföretag. De missunnar inte Västerbotten sysselsättning, men de vill inte att sådan här tillverkning tas upp och därmed äventyrar sysselsättningen på andra håll. Jag nämner detta för att åskådliggöra hur svårt det här problemet är. Ni talade om motsättningen mellan samhällsekonomi och företagsekonomi. Jag tror att man tyvärr kan uttrycka det i mer konkreta termer, nämligen att vi måste komma underfund med vad det finns för utrymme på marknaden för de varor det är fråga om: Vad kan Sverige svälja, vilken produktion erfordrar det och på vilka orter bör den lämpligen äga rum? Eivor Marklund sade att man tycks ha råd att öka ett stort budgetunderskott genom skattelättnader som stärker allmänhetens köpkraft. Ja, det var ju en av hennes partiväns Jörn Svensson mediciner för att komma till rätta med tekokrisen, att öka människors möjligheter att köpa bl.a. textilier, och det gör man med det förslag som budgetministern har lagt fram. Till sist vill jag understryka att beredning av materialet inför dessa svåra ställningstaganden pågår. Så sent som under förra veckan ägde två sammanträffanden rum på industridepartementet, det ena med intressenter från Skellefteå — fack och andra —, det andra med kommunalråden i Lycksele. Det arbetas alltså för högtryck med problemen, och jag kan utlova ett svar mycket snart, men icke i dag.

Herr talman! Det är naturligtvis inte någon avundsvärd position som industriminister Huss har. Det är inte vår avsikt att låta honom få svara för alla synder som begåtts före hans regim. Den här interpellationen framställde jag ju under den förra regeringens tid, och jag förutsåg inte att den regeringen skulle gå till historien fullt så snabbt som den nu gjorde. Det är också självklart att när vi från vpk:s sida ingår i en skarp kritik mot den gamla och den nya svenska tekopolitiken, så kritiserar vi inte i och för sig att det har skett en nedbantning sedan början av efterkrigstiden av sysselsättning och produktion, för det vore ju alldeles orimligt att tänka sig att man skulle hålla kvar de 80 000 jobb som fanns där. Det är inte däri lättsinnet har bestått, utan lättsinnet och likgiltigheten har ju bestått i att man, när man såg vartåt det började luta, inte brydde sig om att vidta några förutseende åtgärder. Och jag vill säga att hela arbetarrörelsen — också vårt parti — har i viss mån del i det ansvaret, även om naturligtvis de som hade möjligheterna att se in i framtiden, att göra utredningar, att skapa ett underlag som möjliggjorde en förutseende politik, självklart i första hand är de ansvariga. Men vad jag reagerar mot när det gäller Erik Huss, och som han och den folkpartistiska regeringen måste ta ansvar för, är att han i ljuset av alla dessa försummelser och mot bakgrund av all denna försuttna tid alltjämt vidhåller att en ganska dogmatisk liberal politik skall fortsätta att vara ledstjärnan för den svenska statliga tekopolitiken. Man vågar inte säga någonting om detta: 11 Var skall det här stoppa upp? När och var skall den nivå nås som så att säga är ett minimum för bevarandet av svensk tekoindustri? Jag har heller aldrig insisterat på att Erik Huss skulle avslöja den kommande propositionen i dess olika detaljer, utan jag har egentligen ställt en enda fråga — en fråga som inte på något sätt är karakteristisk för denna proposition utan som har legat i luften och varit på tapeten här i kammaren åtskilliga gånger: Vid vilken ungefärlig nivå kan man tänka sig att nedbantningen inom tekobranschen skall sluta? Det är fråga om en politisk målsättning, och jag vill veta ungefärligen hur regeringen ser på detta. Har man en mycket restriktiv målsättning? Tänker man sig en mycket omfattande ytterligare nedbantning eller tänker man sig att det skall stanna när ytterligare några tusen textiljobb har fått försvinna? Vi kan väl åtminstone få någon ungefärlig bild av regeringens allmänna syn på det här. Det skall väl inte vara uppknutet till en specifik proposition, eftersom det är något som går långt utanför en sådan speciell propositions ramar. Sedan till frågan om frihandeln! Vad jag reagerade mot var det väldigt enkla och hastiga sätt som industriministern går till väga på genom att han säger att när vpk inte accepterar den konsekventa hundraprocentiga internationella arbetsfördelningen i alla dess mest orimliga konsekvenser, då är vi inom vpk beredda att ta på oss ansvaret för att levnadsstandarden skall sänkas. Så står ju inte frågan, utan frågan huruvida folkflertalet — jag menar alltså inte kapitalet och profitmakarna — vinner eller förlorar på en internationell arbetsfördelning är i högsta grad omstridd. Att man måste ha en rätt höggradig internationell arbetsfördelning i ett industriellt system är det naturligtvis ingen människa som bestrider, men den kan se väldigt olika ut, och man kan vara en mycket god frihandelsanhängare även när man tycker att den nivå på 55 26 import som rådde på tekoområdet så sent som 1974 är alldeles tillräcklig. Vi behöver inte driva den nivån högre — vi skall inte behöva acceptera 75 26 import och total utslagning av hemmaindustrin bara för att upprätthålla en abstrakt liberal princip. Sedan är det även så, som Gunnar Myrdal har visat, att internationell arbetsfördelning har sina ramar och gränser. Den är till fördel när den drivs på ett visst sätt och till vissa nivåer, men drivs den längre är den till nackdel. Det är på samma sätt med företagens optimala storlek. En viss grad av ekonomisk koncentration t.ex. i en kapitalistisk marknadsekonomi kan vara till fördel — åtminstone för marknadsekonomin — men drivs den över en viss nivå medför den en lång rad ekonomiska och sociala konsekvenser som blir belastningar och leder till svårigheter och extrakostnader, och då är den inte längre fördelaktig. Nu har det kapitalistiska systemet inga korrigeringsmekanismer, inga möjligheter att rätta till sådana överdrifter, och gör man ingenting åt det får det så att säga bara löpa oavsett konsekvenserna för människorna. Och däri ligger min fråga: Skulle industriministern något vilja utveckla regeringens syn på den internationella arbetsfördelningen och dess effekter på tekoområdet? Är det så otänkbart att sätta vissa gränser för de mest orimliga konsekvenserna av denna arbetsfördelning, de konsekvenser som ger dessa frizoner och dessa länder, med sin repressiva och brutala diktatoriska politik - Nr 36 gentemot fackliga organisationer och arbetare, möjligheter att komma med inte bara dåliga varor, utan dåliga varor till orimligt nedpressade kostnader? Det kan väl ändå inte vara förenligt ens med liberal konkurrensideologi.

Herr talman! Det är inte så att jag vill ta arbete från någon annan, så att säga flytta arbetslösheten. Det är det inte fråga om. Jag tror att problemen går att lösa på annat sätt. Facket i Västerbotten har flera gånger uttalat att det inte heller är deras avsikt. De anser att det finns plats för deras förslag i en alternativ produktion utan att det får de konsekvenser som har skisserats här. Vi kommer att få svaret mycket snart, säger industriministern. Vi får inte veta vad det innehåller, men jag tolkar det som positivt att vi i dag inte fick ett klart nej på alla de här framställningarna. När det gäller arbetslösheten måste jag citera en gammal partivän som en gång när detta att vara arbetslös diskuterades sade: Att bli arbetslös är en sådan förbannelse att det önskar jag inte min värsta fiende. Hur det är att bli utan arbete har de Algotsanställda i studiecirklar koncentrerat i liten broschyr, som heter Din tur nästa gång. Jag vet att Georg Andersson under den allmänpolitiska debatten hade tänkt överlämna denna till industriministern, men det gick inte just då. Därför skulle jag vilja göra det i dag. Tänk över orden ”Din tur nästa gång”, fast det kanske inte blir så påtagligt som för de Algotsanställda. Men det är mycket tänkvärda satser och en del faktauppgifter i broschyren som kan vara värdefulla att ta del av. Jag hoppas att svaret som kommer mycket snart är till gagn för dem som kämpar för sina jobb i Västerbotten.

Herr talman! Erik Huss ser allvarligt på sysselsättningsproblemen, och det har han isin position all anledning att göra. Men det är litet tamt när han säger att ett uttryck för hur allvarligt man ser på detta är vad man har gjort beträffande Norsjö och Sollefteå. Det handlar ju bara om en kort rådrumstid, något mera konkret och påtagligt för framtiden finns inte i det beskedet heller. Sedan till detta med oron på andra orter. Liksom Hagar Normark vill jag framhålla att de som har arbetat med dessa frågor i Västerbotten har överallt mycket kraftigt betonat att man inte är ute efter att åstadkomma problem på andra orter. Det är ju därför man har tagit fram de här nya produkterna. Det är därför man visar på att man nu, när det äntligen har fattats ett så klokt beslut om att långbyxor får användas inom sjukvården och eftersom de inte har tillverkats förut, skulle kunna börja en nyproduktion av sådana. Inom landstingen är man intresserad av att lägga ut sådana beställningar. Även mot bakgrund av den personalutveckling man väntar sig inom landstingen bedömer man att det kan finnas utrymme för en sådan verksamhet. Detsamma gäller för arbetskläderna — det handlar även där om produktion av 113 nya saker. De här flickorna vid Algots talar om produktion av kläder även för andra grupper —- äldre människor, handikappade m.fl., dvs. sådana människor som i dag inte alls får sina behov tillgodosedda genom det slags produktion i långa serier som nu lagts upp. Dessutom har man talat om att skapa kläder utifrån norrländsk tradition. Allt detta handlar ju om produktion av nya saker. Det är således ingenting som drabbar något företag någon annanstans. I sin redovisning av en möjlig alternativ produktion betonar sömmerskorna på flera ställen i studiematerialet att de har kontakter som kan vidareutvecklas, om verksamheten vid Algots Nord kan få fortsätta. Det gäller t.ex. baskläder av den typ som Mah-Jong en gång tillverkade. Jag skulle avslutningsvis vilja ta upp en fråga som också berörs i studiematerialet. Den gäller en fortsatt verksamhet vid Algots Nord, om de anställda tvingas att själva ta över den. Jag vill fråga om Erik Huss har funderat över möjligheterna att i ett sådant läge ge det stöd som erfordras, att exempelvis gå in med statlig förlusttäckning under en tid så att Algots Nord kan vidareutveckla sina projekt och ge företaget stadga. Kan man under sådana förutsättningar tänka sig statliga beställningar? Det måste väl vara vettigare att statliga medel används för att stödja arbetare som framställer någonting som människor behöver än att de används till arbetslöshetsbidrag? Jag vill alltså fråga statsrådet, hur han ser på frågan om statens vilja att stödja de arbetande, om de tvingas att ta ännu ett steg i den kamp som de så fint har fört hittills.

Herr talman! Jag finner att jag trots allt inte har så mycket att säga till Jörn Svensson nu. Jag konstaterar nämligen att inte heller han kritiserar huvuddelen av den stora minskning av tekosysselsättningen som ägt rum under några decennier — och jag behöver i och för sig inte tala för de åtgärder som då vidtogs, eftersom jag inte var ansvarig. Jörn Svensson begär att jag nu, utan att avvakta propositionen, skall redogöra för regeringens syn på tekofrågan. Till detta vill jag säga att det är vid framarbetandet av en proposition som man utmejslar såväl tankar som mera konkreta ståndpunkter. Det är då man har det naturliga tillfället att utveckla sin syn på dessa frågor. Vad gäller den diskussion som Jörn Svensson tog upp i anslutning till en del synpunkter som framförts av Gunnar Myrdal, så konstaterar jag att vi är inne på så allmänna formuleringar att vi nog egentligen kan samsas. Jörn Svensson är helt på det klara med att ett land som Sverige inte kan avstå från ett mycket utpräglat internationellt utbyte. Jag antecknade att han i det sammanhanget använde formuleringen att ”en höggradig arbetsfördelning är bra”. Den formuleringen skulle jag också kunna använda, men det är tydligt att vi lägger in olika mycket i den. Detta tillfälle är emellertid knappast det rätta för att gå djupare in på sådana allmänna industripolitiska funderingar. Jag konstaterar att vi inte har en fri textilimport här i landet. Vi har en rad Nr 36 begränsningsavtal med många av de låglöneländer som Jörn Svensson talade om i ytterligt kritiska ordalag, och det pågår omförhandlingar med en del av dessa. Men vi har också en betydande import från EG och EFTA-länder, och även där finns som Jörn Svensson väl vet handelspolitiska problem att ta hänsyn till. Till Hagar Normark och Eivor Marklund vill jag säga att jag är helt på det klara med att de anställda vid Algots Nord AB inte önskar att räddningsaktioner för dem skall skada några andra. Men problemen handlar ju inte om vilja utan om realiteter, om utrymme på marknader. När man i industridepartementet försöker att ta ställning, måste man räkna med sådana realiteter, för annars skulle man inte sköta sig väl. Det sades att alternativproduktionen gäller sådant som inte tillverkas f. n. Till någon del är detta sant, men till stor del är det inte riktigt. Det finns andra tillverkare. Men det är riktigt att beslut att kvinnliga sjukhusanställda skall förses med sjukhusbyxor skapar ett tillkommande behov. Det rör sig i stort sett om ett engångsbehov som kan möjliggöra sysselsättning åt några tiotal personer, inte mer. Tillverkningen är så pass standardiserad att den kan ske ganska snabbt. Naturligtvis finns det sedan ett ersättningsbehov när det gäller dessa byxor, men kvar står att efterfrågan sjunker sedan man väl har klarat själva anskaffandet. Vi har att så att säga lägga ett pussel när det gäller att inom den bedömbara konsumtionen få plats med de olika producerande enheter som vi faktiskt har här i landet. Det är inte minst dessa problem som vi f.n. tänker på, väl medvetna om bl.a. arbetslöshetens förbannelse. Det är någonting som varje regering, varje statsråd och varje riksdagsledamot och andra har haft anledning att tänka på i alla år. Vi har ändå alltid haft några tiotusental arbetslösa och har det också nu, även om vi hoppas att kulmen är nådd. Avslutningsvis kan jag tillägga att just nu verkar också kulmen vara nådd när det gäller nedgången av förbrukningen av textilier. Snabbenkäter som vi har gjort under oktober pekar på att förbrukningen nu är på väg uppåt. Då talar jag inte om specialtextilierna utan om den mer allmänna förbrukningen av textilvaror. Det är väl i sin tur ett uttryck för att levnadsstandarden i landet nu stiger i tecknet av en lyckosam allmänekonomisk politik.

Herr talman! För att inte Erik Huss skall vinna oförtjänta fördelar i den här debatten vill jag till det senast nämnda säga att oavsett regeringspolitiken har den kapitalistiska marknadsekonomin den egenskapen att den går upp och ned. Under de senaste tjugo åren har varje nergång varit djupare än den föregående och varje uppgång svagare än den föregående. Det är det som så att säga är den sekulära trenden, som ekonomerna så fint brukar uttrycka det, i kapitalismens kris. Jag tror inte folkpartiregeringen eller den föregående regeringen alltför mycket bör få förtjänsten av att kapitalismen beter sig som den alltid har gjort. Den svenska kapitalismens problem är emellertid i dag svårare än någonsin efter 1930-talet. 115 Erik Huss är missnöjd med att diskussionen blev alltför allmän när det gäller frihandeln och importen, men den diskussionen förde jag uteslutande med anledning av den i interpellationssvaret gjorda beskyllningen mot mig att jag skulle vara anhängare av en sänkning av levnadsstandarden eller att jag inte skulle bry mig om ifall levnadsstandarden sänktes — bara därför att jag ifrågasatte den extrema varianten av internationell arbetsfördelning. Det var ju så den diskussionen uppstod. Om Erik Huss är missnöjd med diskussionens allmänna form, låt mig då ställa frågan på ett konkretare sätt, som jag f. ö. redan inledningsvis försökte göra. Jag skulle vilja ha svar på följande fråga: Anser industriministern det möjligt eller anser industriministern det åtminstone önskvärt att bringa ned det nuvarande importberoendet på tekoområdet under 75-procentsnivån, en nivå som vi f. ö. kan räkna med kommer att passeras? Anser han det orimligt att eftersträva en importnivå på exempelvis ca 55 96 — en nivå som vi hade år 1974? Jag har svårt att förstå att något så revolutionerande skulle ha inträffat i de faktiska förhållandena eller i den svenska efterfrågan på textilvaror att man på några få år — som varit fallet — skulle behöva få denna enorma stegring. Jag tycker att 55 26 importberoende är vad man kan acceptera, även om man är starkt frihandelsvänlig. Jag tycker inte att det på något sätt skämmer en trihandelsvänlig åskådning att säga, att det får vara stopp vid en nivå på 55 96 på detta område. En av flera orsaker till att ett sådant stopp bör införas är det faktum att en mängd importerade varor, även ordinära bruksvaror, på textilområdet har utomordentligt dålig kvalitet. Det kan var och en se som köper t.ex. barntröjor eller överfärgade barnpyjamas och sedan upptäcker, att dessa kan förstöra hela tvätten om de inte tvättas separat. Det finns en mängd typer av standardiserade produkter, som utifrån väller in över oss och som inte alls är ändamålsenliga. De luras faktiskt på folk med det låga priset som en sorts lockmedel. När det sedan visar sig att de brister i kvalitet, hållbarhet, färg osv. kan missförhållandena inte korrigeras, eftersom de inhemska konkurrerande produkterna slagits ut. Jag vill också, trots att jag har all förståelse för att man inte skall släppa ut uppgifter ur en kommande proposition, insistera med att fråga om industriministern delar den avgångna trepartiregeringens uppfattning om att en ytterligare nedbantning av tekoindustrin är nödvändig. Detta var vad industriminister Åsling uttryckligen sade här i riksdagen, och det framgick också tydligt av trepartiregeringens tekoproposition. Det är för offentligheten mycket intressant att veta om minoritetsregeringen nu företräder samma allmänna linje i det stycket eller om den står för en mera modifierad linje. Jag vill också efterhöra huruvida det enbart skall komma ett allmänt besked utan konkreta detaljer och huruvida man kommer att föreslå andra och effektivare åtgärder för alternativ sysselsättning till de drabbade tekoregionerna. Läget i det avseendet är ju, som vi tidigare har konstaterat, att t.ex. Sjuhäradsbygden tidigare trots allt kunde räkna med ett visst arbetsmarknadspolitiskt stöd från Göteborgsregionen.

Det betyder alltså att vi harett väsentligt sämre läge för tekoregionerna i dag än bara för ett par år sedan. I den situationen måste man ställa följande fråga: Kan något annat än ett medvetet och aktivt statligt industriprogram, som syftar till att tillföra dessa regioner mesta möjliga sysselsättning, rädda eller över huvud taget förbättra läget där i någon väsentlig mån? Jag kan inte se att något annat skulle kunna åstadkomma någon vändning eller något verkligt stöd. Ingen av de projektgrupper som arbetar har åstadkommit något sådant, och av klassisk erfarenhet vet vi att de kommer att förmå göra mycket litet. Det är bara staten, med sina samlade finansiella och organisatoriska resurser, som kan inleda en industriplanering och en industripolitik som verkligen har effekt.
Herr talman! Jag vill så här på sista tampen konstatera att de Algotsanställda vid Västerbottenfabrikerna verkligen har givit innehåll åt Sven Lindqvists boktitel Gräv där du står. De har gått ut från sina erfarenheter, och dessa är naturligtvis annorlunda än hos människor som står för en kapitalistisk marknadsekonomi och som inte, i likhet med en tekoutredare, anser att en statssubventionerad, behovsinriktad produktion ligger i linje med det ekonomiska system som vi lever i. Med anledning av den bedömning av realiteterna som statsrådet talar om måste man som norrlänning fråga sig varför det ofta blir så att realiteterna talar till norrländsk nackdel. Är det verkligen något ofrånkomligt? Det är, som sagt, en blygsam begäran att man får en frist på sex månader. Något som är angeläget — och det är det som det egentligen handlar om — är att beskeden för framtiden blir positiva. Erik Huss svarade inte på om han har funderat över tankegångarna i materialet, som han säger sig ha studerat, om hur det kan bli om arbetarna tvingas ta över driften själva med, som man säger, staten som fortsatt ägare.
Herr talman! Får jag till Jörn Svensson bara säga att hans två första frågor behandlar just sådant som övervägs under propositionsarbetet och med hänsynstagande till bl.a. beredskapsmässiga synpunkter. Beträffande den tredje frågan, om att staten måste gå in med massivt bistånd till de här regionerna, vill jag erinra om att staten redan har gjort det genom den numera statliga Eiserkoncernen. Detta innebär en betydande satsning. Jag vill också erinra om det svar som min företrädare avgav för ett 117 antal månader sedan, nämligen att regeringen var inställd på att flexibelt tillämpa de regionalpolitiska medlen i sådana sammanhang som 1. ex. Sjuhäradsbygdens stora problem. Dessa är ju kvantitativt sett av en helt annan storleksordning än de problem som jag diskuterat med de två andra frågeställarna. Till Eivor Marklund vill jag säga att vi inte har fått någon konkret framställning från personalen vid någon av dessa enheter med angivande av att personalen där skulle vilja överta driften och med förfrågningar om villkoren. Kommer en sådan framställning skall vi givetvis behandla den.
Herr talman! Industriministern undviker trots allt att svara på mina frågor. Frågan i det här stycket gällde ju inte så mycket vad staten gör eller vad regeringen tänker göra för själva tekoindustrin utan vad den tänker göra för de regioner som drabbats av krisen inom tekoindustrin och vilka alternativa industriella åtgärder regeringen tänker vidta. Då räcker det inte med att hänvisa till att man har medgett en mer flexibel tillämpning av gällande föreskrifter för regionalpolitiskt stöd. Vi vet att huruvida detta kommer att få någon verkan beror inte alls på staten — det innebär bara att regeringen sätter sig att vänta på att lokaliseringsbara företag skall komma och begära stöd, och sådana överflödar det som bekant inte av i denna konjunktur. Vad jag frågade efter var om det fanns några tankar hos regeringen som gick i den riktningen att man kunde tänka sig mer aktiva och systematiska statliga insatser för att skapa annan industriell sysselsättning i tekoregionerna än den traditionella. Dessa regioner måste ändå stegvis minska sitt extrema relativa tekoberoende, men de måste, om de inte skall gå omstyr vid en fortsatt nedbantning av teko, ändå få sysselsättning i andra industrier. Slutligen vill jag ännu en gång efterlysa om det inte trots allt är möjligt att, på samma sätt som industriminister Åsling gjorde — även om han inte lade fram någon allmän tekoproposition som gällde tekopolitiken i bred bemärkelse — komma med en deklaration om huruvida folkpartiregeringen förutser samma utveckling inom teko som vad industriminister Åsling gjorde på sin tid. Botten skulle alltså inte vara nådd, utan nedbantningen kommer att gå vidare. Eller har industriminister Huss en försiktigare och mer modifierad hållning, ungefär som när det gäller varvsindustrin, där han vill gå fram något försiktigare än vad trepartiregeringen ville? Jag efterlyser ett besked om hur det är i det stycket.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om jag är beredd att påskynda utredningen om ställföreträdare för dödsbon i vissa fall. Frågan är föranledd av att det ibland har visat sig svårt att få till stånd önskvärda skogsvårdsförrättningar när dessa berör fastigheter som ägs av dödsbon. Problemet har aktualiserats bl.a. vid bekämpningen av insektsangrepp på skogarna i norra Värmland. Enligt vad jag har inhämtat beräknar utredningen, som började sitt arbete under våren 1977, att kunna lägga fram ett betänkande om ställföreträdare för dödsbon senast i maj nästa år. Jag anser mig ha anledning att räkna med att utredningen arbetar så snabbt som möjligt. Någon särskild åtgärd från min sida för att arbetet skall påskyndas behövs därför inte.

Herr talman! Först ett tack till justitieministern för svaret på denna fråga. Jag vill också tacka statsrådet för att utredningen kom så snabbt — den tillsattes i januari 1977. Motivet till att jag nu ställde en fråga var att det i direktiven inte angavs någon tidsplan trots att riksdagen begärde att frågan omgående skulle utredas. Frågan om ställföreträdare för dödsbo har jag alltsedan jag kom till riksdagen för åtta år sedan aktualiserat på grund av att jag i min tidigare yrkesverksamhet blev uppmärksam på det mycket besvärande strukturproblem som finns i skogsbruket till följd av ägosplittringen, som är ett påtagligt hinder för ett fullgott ekonomiskt utnyttjande av våra skogstillgångar. De problem som sammanhänger med dödsbon utan ställföreträdare har nu verkligen kommit i blickpunkten i och med den katastrof som har drabbat delar av Värmland till följd av barkborreangreppen på granskog. När exempelvis skogsvårdsstyrelsens personal i dessa dagar skall ha kontakt med mellan 4 000 och 5 000 skogsägare i Värmland, för att få en samlad bild av den naturkatastrof som har drabbat länet, har man fått erfara hur praktiska problem lätt uppstår i de fall där fastigheterna ligger kvar i dödsbos ägo eller har skiftats mellan delägarna så att dessa får en andel i fastigheten. I samband med att jordbruksminister Enlund besökte Värmland den 7 november uttalade han att sterbhusen borde avvecklas. Han ville med andra ord förkorta livslängden för dödsbona. Jag ställer gärna upp på den tanken, men i väntan på en så pass radikal förändring skulle skyldigheten för dödsbo att utse ställföreträdare ändå vara ett steg på vägen mot en klar förbättring. Men detta brådskar, och jag är därför glad att statsrådet har konstateråt att utredningen arbetar så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Jag vill bara kort ställa en följdfråga, samtidigt som jag än en gång tackar för svaret: När anser statsrådet att det är möjligt att presentera en proposition baserad på vad utredningen eventuellt kan komma fram till?

Herr talman! Som Gunnar Olsson berörde är det aktuellt att pröva frågan om att avveckla dödsbons innehav av jordbruksoch skogsmark. Riksdagen har nyligen begärt en utredning om detta. Att en sådan utredning skall komma till stånd har också förutsatts i lagrådsremissen angående ny jordförvärvslagstiftning. Vi håller just på med att utarbeta direktiv för utredningen inom justitiedepartementet. Vem som skall göra utredningen är inte bestämt. En möjlighet är att lägga uppgiften på utredningen om ställföreträdare för dödsbon, som då bör få parlamentarisk sammansättning. Frågan om att förmå dödsbon att skifta eller sälja fastigheten har nämligen ett klart samband med ställföreträdarfrågan. Men även om utredningens uppdrag eventuellt utvidgas, kan den ändå komma att lägga fram ett delbetänkande i fråga om ställföreträdare. När denna kan resultera i en lagstiftning kan jag inte lämna något definitivt besked om, men jag förutsätter att det kommer att ske så fort som möjligt.
Herr talman! Jag noterade att justitieministern i direktiven till utredningen påtalade att avsaknaden av mer generella regler om ställföreträdare för dödsbon kan ge upphov till faktiska problem, så på den punkten är vi tydligen helt ense. Sedan vill jag säga att det sista som justitieministern sade var värdefullt, därför att i Sverige ägs ungefär 13 96 av jordoch skogsföretagen av tre eller flera delägare eller av dödsbon. Enligt 1976 års lantbruksräkning innehades ungefär 910000 hektar skogsmark av dödsbon, och sådana splittrade ägandeförhållanden bidrar ju givetvis till att försvåra ett rationellt skogsbruk. Jag är glad åt att justitieministern delar min uppfattning att man så snart som Nr 37 möjligt bör förkorta livslängden för samtliga dödsbon. Tisdagen den

Herr talman! Gösta Andersson har frågat mig huruvida en framställning av länsstyrelsen i Kalmar län i fråga om förläggningen av den blivande länsrätten i länet kommer att få avgörande betydelse vid regeringens slutliga ställningstagande i frågan. Lars Schött har frågat mig om jag är beredd att meddela att länsrätten i Kalmar län kommer att placeras i Kalmar. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Genomförandefrågorna med anledning av principbeslutet vid förra riksmötet om de blivande länsrätterna bereds f. n. inom regeringen. Jag avser att ta upp detta frågekomplex i nästa års budgetproposition. Det är inte möjligt för mig att nu lämna något besked om regeringens kommande ställningstagande i delfrågan om länsrätternas lokalisering.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga. Jag har med denna fråga velat göra justitieministern uppmärksam på att Nybro kommun har en mycket liten andel av den offentliga sysselsättningen. I Nybro är det endast 7 96 av invånarna som har chans till jobb inom den offentliga sektorn. I Solna kommun t.ex. arbetar inte mindre än 38 96 inom denna relativt trygga och säkra sektor av sysselsättningsområdet. Inom Nybro kommun, där de flesta har sin sysselsättning inom industrin, tvingas människorna att ständigt leva med stor osäkerhet om framtiden. Jag vill alltså fästa justitieministerns uppmärksamhet på att få kommuner i landet har en så låg andel av sysselsättningen inom det statliga området som just Nybro. Det är lätt att inse att denna ensidiga arbetsmarknad leder till problem för många människor. Det leder till att människorna i Nybro har små valmöjligheter på arbetsmarknaden. Vid åtskilliga tillfällen har riksdag och regering understrukit betydelsen av att arbetsmarknaden blir mera allsidig i de sämst ställda områdena i landet. Nu gäller det för regeringen att leva upp till den målsättning om bättre regional balans som riksdagen fastlagt. Lokaliseringstillfällen av offentlig sysselsättning kommer inte alltför ofta, och det gäller sannerligen att ta vara på de tillfällen som ges. Jag hoppas slutligen att statsrådet erkänner att den extremt låga offentliga sysselsättningen i Nybro är ett allvarligt problem och att det inte är 9 regeringens avsikt att ensidigt koncentrera statliga jobb till en enda ort i länet.

Herr talman! Även jag ber att till justitieministern få framföra ett tack för svaret på frågan. Som ledamot av konstitutionsutskottet har jag deltagit i behandlingen av propositionen med förslag om fristående länsdomstolar, utbrutna från länsstyrelsen. Till grund för propositionen låg länsdomstolskommitténs förslag, delbetänkandet Länsdomstolarna. Förslaget innebar att de nuvarande länsrätterna, länsskatterätterna och fastighetstaxeringsrätterna skulle brytas ut från länsstyrelserna och läggas samman till nya fristående länsdomstolar, en i varje län. I utredningen sägs klart ut: ”Utgångspunkten bör vara att länsrätten skall ha kansli i residensstaden.” Även kommunministern anger i propositionen att utgångspunkten bör vara att länsrätten skall förläggas till residensstaden. Samtidigt framhåller han att det ankommer på regeringen att besluta om förläggningsorten. Konstitutionsutskottet anslöt sig till propositionens förslag. Med anledning av motioner från tre län — dock ej Kalmar län — förutsatte utskottet att regeringen vid sin prövning undersöker om regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska skäl i särskilda fall kan motivera att länsrätten förläggs till annan ort än residensstaden. Riksdagen fattade sitt beslut den 17 maj och biföll då konstitutionsutskottets förslag. I debatten tillät jag mig understryka att det här inte annat än i undantagsfall kunde bli fråga om någon annan placering än i residensstaden. Jag vill fästa uppmärksamheten på att sju reservanter i länsstyrelsen i Kalmar län understrukit att inrättandet av länsdomstol inte innebär att någon ny verksamhet tillskapas. I stället är det fråga om en utbrytning av funktioner från den nuvarande länsstyrelsen, vilket förutsätter att en betydande del av personalen inom den nya länsdomstolen kommer från länsstyrelsen. Jag vill också understryka att kravet på rättssäkerhet inte får eftersättas. Det innebär bl.a. att säkerhet och snabbhet vid handläggningen måste garanteras. Akterna i skattemålen vandrar under handläggningstiden ett stort antal gånger mellan länsstyrelsens skatteavdelning och länsdomstolen. Om denna förläggs till en annan ort än residensstaden, försvåras och fördyras arbetet avsevärt och handläggningen fördröjs. Även servicen för allmänheten skulle komma att bli lidande på en utflyttning från residensstaden. Folk kommer ofta dit och vet inte riktigt var ärendet ligger, och då är det bra om länsdomstolen och skatteavdelningen är lokaliserade på samma ort. För allmänheten är därför Kalmar att föredra som kansliort. Även i fråga om andra ärenden, t.ex. sådana som gäller körkort och sociala mål, är det av värde att länsrätten och länsstyrelsen ligger på samma ort. Med tanke på sysselsättningen vill jag erinra om att Kalmar har förlorat sin flygflottilj, varvid 450 statliga arbetstillfällen försvann. Även detta faktum talar för att länsrätten förläggs till Kalmar. Jag vädjar till justitieministern att beakta detta.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga de fria gruppernas existens och utvecklingsmöjligheter och om jag avser att omedelbart medge ytterligare bidrag till Skånska teatern. Anslaget till fria teater-, dansoch musikgrupper uppgår under innevarande budgetår till 10,4 milj.kr. Statens kulturråd är den myndighet som fördelar bidragen på de olika grupperna. För innevarande budgetår har kulturrådet fördelat 5 770 000 kr. till yrkesverksamma teatergrupper. I sin anslagsframställning för budgetåret 1979 80. När det gäller frågan om omedelbara åtgärder för Skånska teatern vill jag nämna att teatern kommer att få de 175 000 kr. som man har begärt för att fullfölja verksamheten under våren 1979. Frågan om ytterligare stöd till andra fria grupper under innevarande budgetår bereds f. n.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på min fråga. Sverige har ju sin mera etablerade kultur med dess klassiska teman, dess givna publik, dess institutioner och erkännanden. Sverige har också en nydanande kultur, den som djärvt går fram på okänd mark och den som inte minst tar fram det glömda i samhället, i historien och i människornas liv. De fria teatergrupperna hör till denna nydanande kultur, och till stor del har det också ankommit på dem att bära fram och gestalta de arbetande människornas glömda liv och historia. Skånska teatern är ovärderlig för denna strömning i kulturen. Den har gjort oförglömliga insatser för att hålla rötterna till den skånska arbetarkulturen levande. Jag vet inte om utbildningsministern haft tillfälle att se Maria från Borstahusen — om inte, har han gjort en förlust. En aldrig så bristfällig scen och en aldrig så snorkig attityd från de lokala kulturetablissemangen har inte kunnat hindra fiskardottern Maria och hennes medmänniskor att gripa åskådaren för bröstet och påminna om det förbisedda i den svenska folkkulturen. Skånska teatern har ju haft stöd från sin hemkommun i sin verksamhet, att trygga de fria teatergruppernas men det är begripligt om det av varvskrisen så hårt drabbade Landskrona har begränsade resurser framöver att ställa till förfogande. Staten måste här träda in i ökad utsträckning. Det är bra att statsrådet nu har givit löfte om de 175 000 kronorna, men jag vill understryka — utan att jag känner något direkt behov av att gå in i polemik — att detta bara är en sorts frist under galgen. Nu är det emellertid så att vad som skall hända under andra halvåret 1979 ju i viss mån också avgörs av utfallet av det riksdagsval som då skall ske, och det är kanske väl mycket begärt att pressa den sittande kulturministern på vad som skall göras då.
Herr talman! Jo, jag har sett såväl Maria från Borstahusen som någon annan föreställning som Skånska teatern har givit, och det var utmärkta föreställningar. Ansvaret för budgeten för andra halvåret 1979 kommer regeringen självfallet att ta när den lägger fram budgetpropositionen i januari månad, men vad det här gäller är ett tilläggsbidrag för innevarande budgetår. Som jag framhåller i mitt svar finns också en framställning från kulturrådet som gäller andra fria grupper, och den skall vi be att få återkomma till i annat sammanhang till riksdagen.
Herr talman! Efter detta vill jag bara be utbildningsministern att beakta de speciella behov som har uppstått för Skånska teatern genom de förhållanden som råder i Landskrona kommun. Jag hoppas att den anda som har präglat avgörandet om de 175 000 kronorna också skall vara gällande för andra halvåret 1979.

Herr talman! Marianne Stålberg har frågat mig när jag avser att lägga kompletterande förslag i anslutning till riksdagens beslut om överförande av fritidsoch ungdomsledarutbildningen till folkhögskolan fr.o.m. den 1 juli 1979. Jag kommer inom kort att ge skolöverstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till de förberedande överläggningar som erfordras mellan berörda huvudmän. I övrigt avser jag att återkomma till frågan om statsbidrag och bestämmelser för den aktuella fritidsledarutbildningen i kommande budgetproposition.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet Wikström för svaret, även om detta endast innebär att jag får vänta tills budgetpropositionen kommer för att få det besked som jag och många med mig efterlyser. Jag tror att jag gör mig till tolk för många av dem som ansvarar för fritidsoch ungdomsledarutbildningarna när jag påstår att förutsättningarna att planera för dessa inte är särskilt klara. Jag har dock förståelse för att E / , ä ungdomsledarutregeringen kommer att behandla problemet i budgetpropositionen, vilket är bildningen till folknaturligt. Men ett riksdagsbeslut grundat på budgetpropositionen kommer ju högskolan [ inte förrän sent i vår. Hade det därför inte varit lika naturligt att man på ett tidigare stadium tagit kontakt med nuvarande och blivande huvudmän för utbildningarna och klargjort hur planeringen bör inriktas — särskilt som det finns två riksdagsbeslut, ett 1977 och ett 1978? Det senare avviker från principbeslutet om högskolan från 1977. Som det nu är har man ute på fältet endast de allmänna uttalandena från 1978 att följa, och de ger tyvärr inte den grund för den praktiska uppföljningen som jag tror är nödvändig. Jag utgår ifrån att regeringen i sin uppföljning av riksdagens beslut också kommer att göra det möjligt för rörelseägda folkhögskolor att anordna sådana utbildningar. Den förutsättningen tycker jag inte tidigare har klargjorts. Det vore bra om statsrådet Wikström här kunde ange att så kommer att bli fallet. Herr talman! Min avsikt med frågan var att försöka få klarhet i vilka förutsättningarna är för överförandet av ungdomsoch fritidsledarutbildningen till folkhögskolan. Tyvärr har svaret från utbildningsministern inte givit mig och troligen inte heller kommunala och andra utbildningsanordnare ute i landet någon ytterligare klarhet i frågan, vilket jag beklagar. I och för sig är det vällovligt att statsrådet tänker ge SÖ i uppdrag att ta initiativ till de förberedande överläggningar som erfordras mellan berörda huvudmän, men jag tycker, som jag sade förut, att det är väl sent att komma med det nu, när budgetarbetet i landsting och primärkommuner är i det närmaste avslutat.
Herr talman! Denna fråga är nog mera komplicerad än man kan tro vid en första titt på den. Det är ju inte bara två parter som är berörda, de har också mycket olika villkor inom högskolesystemet och i folkhögskolan. I och för sig kunde man ha gett skolöverstyrelsen ett uppdrag betydligt tidigare, men vi måste veta vad vi vill från statens sida, innan de förhandlingarna inleds. De här förutsättningarna skall vi försöka redovisa i budgetpropositionen. Marianne Stålberg frågade om också rörelseägda folkhögskolor skall kunna anordna sådan här utbildning. Ja, självfallet. Vi har såvitt jag vet från regering och riksdag aldrig gjort någon skillnad mellan rörelseägda och landstingsägda folkhögskolor när det gäller inriktning av verksamheten.
Herr talman! Om inte regeringen vet hur man tänker göra i de här frågorna, 21 november 1978 måste det vara väldigt svårt för landsting och kommuner att veta det, eftersom de nu håller på med budgetarbetet.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att förbättra de studerandes ekonomiska situation. Som jag anfört i tilläggsdirektiv till studiestödsutredningen bör en förbättring av stödet till 18-19-åringar i gymnasial utbildning kunna genomföras fr.o.m. budgetåret 1979/80. Frågan bereds f. n. inom utbildningsdepartementet och jag avser att i början av 1979 föreslå regeringen att i särskild proposition lägga fram förslag till riksdagen om en reformering av stödet till 18-19-åringar i gymnasial utbildning. Jag är, i avvaktan på förslag från studiestödsutredningen, nu inte beredd att föreslå några större förändringar av stöden till studerande med studiehjälp eller studiemedel. Jag återkommer i övrigt till frågan om det studiesociala stödet i kommande budgetproposition.

Herr talman! Det här var ett mycket dåligt svar — men jag skall väl tacka för det i alla fall. Många studerande lever nu i en ohållbar ekonomisk situation, och än svårare kommer de att få det, om jag tolkar regeringens och Jan-Erik Wikströms svar rätt. Den sociala snedrekryteringen kommer att få fortsätta med den här regeringens goda minne precis som med den förra regeringens och med den förrförra regeringens goda minne. Är det inte på tiden att regering och riksdag tar sitt ansvar för de utbildningsreformer som har beslutats när det gäller högskolan, när det gäller vuxenutbildningen och när det gäller all annan undervisning och verkligen åstadkommer en utbildning som är lika för alla även i praktiken och inte bara i teorin? I de nya direktiven till studiestödskommittén, vilka är djupt oroande och som många har reagerat mot, säger Jan-Erik Wikström att några höjningar inte kommer att ske med tanke på det statsfinansiella läget. Regeringen är således beredd att fortsätta med att slå ut ungdomar som tillhör arbetarklassen — för det är ju dem det är fråga om; det är de som slås ut av det nuvarande studiesociala systemet — och hindra dem från att delta i den högre När det nuvarande studiestödssystemet infördes låg bidragsdelen på 25 96 av stödet. Nu är den nere på 12 96. Och hur blir det med äktamakeprövningen, som man vitt och brett har lovat skall avskaffas? Den har dessutom — ifall jag inte missminner mig helt — både regering och riksdag fattat beslut om. Visserligen har man förklarat att skälen för en avveckling kvarstår med oförminskad styrka — jag hoppas att jag citerar riktigt här — men bara detta faktum tar ju inte bort någon äktamakeprövning. Totalbeloppet inom studiemedlen har inte ens följt inflationen. Om regeringen vore intresserad av att, som det heter i tilläggsdirektiven, ”bryta sambandet mellan valet av utbildning och elevernas sociala och ekonomiska bakgrund”, skulle den i dessa tilläggsdirektiv ha krävt helt andra saker, bl.a. ett höjt totalbelopp och en höjd bidragsdel, så att de studerande kom upp till åtminstone den ursprungliga delen på 25 96, samt ett höjt och återbetalningsfritt barntillägg. Dessutom borde regeringen självfallet infria sitt löfte om att slopa äktamakeprövningen. Nu förväntas det att de studerande skall kunna klara sig på 17 500 kr. per läsår — det är väl ungefär vad Jan-Erik Wikström tjänar per månad, om jag inte tar alldeles fel. Sedan kan den som är studerande få ut ytterligare 3 000 kr. per barn och år för barn under tio år, men det beloppet är återbetalningspliktigt. Det nuvarande studiestödssystemet hindrar många från att över huvud taget studera. Vi vet genom otaliga utredningar — och vi hade en debatt om det i förra veckan också — vilka det är som hindras från studier: det är barn ur arbetarklassen. Många studerande tvingas att extraarbeta under kvällar och helger för att få ekonomin att gå ihop. För många studerande är situationen helt ohållbar, vilket inte heller kan vara främmande för utbildningsministern. Samtidigt som man hela tiden får en allt sämre levnadsstandard ställs det allt hårdare krav på studieprestationer. Svaret som jag har fått vittnar om att ingen ljusning för de studerande är att vänta när det gäller den studiesociala sidan.
Herr talman! Jag har inte mycket att invända mot Inga Lantz önskelista. Problemet är bara att resurserna är begränsade. Därför har vi nu valt att prioritera 18-19-åringarna i gymnasieskolan, eftersom vi tyckt att den gruppen haft det allra svårast. Också på några andra punkter kan det bli justeringar i budgetpropositionen, men det är ingen mening med att jag låtsas att vi skall kunna genomföra saker som jag bedömer att vi i dag inte har resurser till. Det är därför som svaret har fått den utformning som det har. Det är inget fel på önskelistan, men resurserna räcker inte till för att tillgodose hela listan.
Herr talman! Ja, det handlar om resurser — det handlar nästan samtliga frågor om som behandlas i den här kammaren. Jag är också trött på att alltid få höra att jag har rätt i vad jag säger — det kan visserligen i och för sig vara roligt att få höra det, men jag vill i så fall se ett resultat. Så säger man att man inte har råd att bryta snedrekryteringen till utbildningen; detta är ju vad de nya kommittédirektiven innebär. Men samtidigt talas vitt och brett om att vi skall ha en utbildning som är lika för alla. Men regeringen har råd att slösa hur som helst egentligen med gåvor, subventioner och förmånliga lån till företagen. Vet Jan-Erik Wikström att för 1977 spenderades på det viset inte mindre än 44 miljarder kronor? Ta litet av de pengarna och använd dem till att förbättra det studiesociala systemett, så att alla har möjlighet att studera i praktiken och inte bara i teorin! I kommittédirektiven sägs också att man inte skall behöva skuldsätta sig i någon nämnvärd omfattning för att skaffa sig en gymnasial utbildning. Nu vet jag ju inte vilka förbättringar som kommer för de studerande, men det vill till kraftiga förbättringar om de skall kunna klara sig något så när. För några dagar sedan läste jag ett klipp som visar att en 18-19-åring har 6 kr. per dag att leva på om han eller hon har flyttat hemifrån och vill studera på gymnasiet. Klippet refererade till en flicka, Karin 18 år, som hade försökt börja studera. Hon fick 188 kr. i månaden i studiebidrag. Nu har bidraget, med regeringens proposition 1978/79:50, höjts till 206 kr. Men det är ynka litet. Hon hade fasta utgifter på 505 kr. i månaden, och då hade man räknat ifrån kläder och nöjen. Hon var förstås tvungen att sluta skolan redan efter två veckor. Det behövs åtgärder för 18 och 19-åringarna precis lika väl som det behövs åtgärder för samtliga studerande som kommer från socio-ekonomiskt svaga grupper. Man kan inte hålla fram en grupp och slå ut en annan. Det enda riktiga, och det vet Jan-Erik Wikström mycket väl, är att införa studielön generellt från 16 års ålder.
Herr talman! Reformmetodiken bygger på att man får försöka bestämma sig för på vilka områden man skall ta första och andra steget osv. Regeringen haralltså bestämt sig för att i första hand satsa på 18 och 19-åringarna. Och det blir en ganska kraftig satsning — det tror jag att jag kan lova Inga Lantz.
Herr talman! Jag tycker inte man kan tala om jämlikhet i utbildningen så länge man för resonemanget att det saknas resurser att genomföra de utbildningsreformer vi har beslutat. Samma sak gäller över hela linjen. Det ekonomiska stödet till vuxenutbildningen räcker inte för att stimulera just de grupper den var avsedd för. Äldre gymnasieelever har heller inte råd att studera, och hur det står till för socialgrupp 3 när det gäller att bedriva högre studier känner vi till. Vi vet också att det är orsaken till den sociala snedrekryteringen. Då räcker det inte att bara tala om att vi skall ha en jämlik skola där alla kan erbjudas möjlighet att studera i stort sett vad de vill.
Herr talman! Magnus Persson har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag om kommunal vägoch gatuhållning och när i så fall förslag härom kan väntas bli framlagda. Förslag om kommunernas vägoch gatuhållning har lagts fram av 1969 års vägutredning i betänkandet Kommunal och enskild väghållning och av gatukostnadsutredningen i betänkandet Kommunernas gatuhållning. Förslagen innebär att en särskild lag om kommunvägar införs som bl.a. reglerar formerna för kommuns beslut om övertagande av enskild väghållning och inrättande av nya gator och vägar. Lagen innehåller också regler om genomförande och finansiering av den kommunala vägoch gatuhållningen. När det gäller finansieringen innebär förslaget att kommunerna skall kunna ta ut avgifter av fastighetsägarna enligt taxa som beslutas av kommunen. Utredningsförslagen har remissbehandlats gemensamt under tiden november 1977 — mars 1978. Remissinstanserna har i stort sett varit ense om behovet av en ny lagstiftning om kommunal vägoch gatuhållning. Förslaget i fråga om finansieringen har utsatts för en omfattande kritik. Den riktas främst mot att bestämmelserna om avgift är alltför vaga och allmänt hållna. BI. a. framhålls att det blir mycket svårt att utforma en rättvis taxa, att stor risk föreligger för alltför höga avgifter och att utredning saknas beträffande bl.a. de kommunalekonomiska och fördelningspolitiska konsekvenserna av en avgiftsfinansiering. Åtskilliga remissinstanser har framhållit behovet av centralt utarbetade normaltaxor. Många remissinstanser anser att kostnadsoch avgiftsfrågorna bör bli föremål för ytterligare utredning eller mera ingående belysning innan förslagen läggs till grund för lagstiftning. Detta gäller bl.a. Svenska kommunförbundet, så gott som samtliga länsstyrelser som yttrat sig över betänkandena, Hyresgästernas riksförbund, Svenska kommunaltekniska föreningen, TCO och flera kommuner. Mot bakgrund av den kritik som har framförts, främst i fråga om kostnader och avgifter, är det nödvändigt att grundligt se över förslagen. En sådan översyn pågår i nära samarbete med Kommunförbundet. Innan detta arbete är slutfört är jag inte beredd att ange någon bestämd tidpunkt när förslag kan läggas fram.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Av svaret kan man dra följande slutsatser. Remissinstanserna är kritiska till föreliggande förslag, och stor risk föreligger för alltför höga avgifter. Statsrådet säger vidare att utredning saknas beträffande bl.a. de kommunalekonomiska och fördelningspolitiska konse 17 kvenserna av en avgiftsfinansiering. Erfarenheter finns redan nu på andra områden, exempelvis i VA och fjärrvärmesammanhang. Vad innebär då utredningens förslag? Det följer i stort sett redan etablerade avgiftsfinansieringsformer. Som exempel kan nämnas att anläggningskostnaden skall ingå i låneunderlaget. Herr talman! Jag menar att om departementschefen har tagit fasta på remissutlåtandena och anser att kommunerna tar ut alltför höga avgifter, bör hela frågekomplexet utredas. Men att kommunerna generellt skulle ta ut alltför höga avgifter kan man självfallet tvista om. Jag tror knappast att det finns saklig grund för ett sådant påstående. Det skulle ju innebära att kommunerna inte följer gällande lagstiftning på området eller kommunallagen. En eventuell utredning eller översyn får väl ge svar på frågan. Hur är förhållandena i dagsläget? Redan i dag debiteras fastighetsägarna avgifter för anläggande av gator och vägar. Kostnaderna är ofta inbakade i de s.k. exploateringskostnaderna. Alternativt tas de ut via en särskild debitering. Jag menar att föreliggande förslag inte är särskilt omvälvande och revolutionärt, speciellt inte i fråga om anläggningskostnaderna. Där är det närmast fråga om en nyansskillnad. På driftsidan däremot kan man finna nyheter, exempelvis att fastighetsägarna kan åläggas betala driftkostnader i storleksordningen 300-700 kr. per år och fastighet i 1977 års prisnivå. Jag vill på intet sätt förringa kostnadsaspekterna och fördelningsproblematiken. Tvärtom tycker jag att kommunerna där har sitt ansvar för den enskilde kommunmedborgarens boendekostnader. Men vi får inte glömma att även planerade utbyggnadsprogram och tidsförskjutningar kostar kommuner och kommunmedborgare stora summor. En del kommuner har mer eller mindre byggnadsförbud inom vissa områden och väntar på att det här förslaget skall realiseras i en eller annan form. Saneringar i citykärnan kan nämnas i detta sammanhang. Jag skulle vilja återkomma till detta att en utredning saknas beträffande de alltför höga avgifterna. Gäller frågeställningen hela avgiftsfinansieringen inkl. VA och fjärrvärme? I så fall bör enligt min mening hela frågekomplexet utredas. Här skulle jag vilja ha ett förtydligande. Boendeutredningen ville ha en utredning av fördelningsaspekterna på alla taxor och avgifter. Kan man tänka sig en dellösning när det gäller gator och vägar i avvaktan på en mera genomgripande och samlande lösning?
Herr talman! Jag har noterat att detta är en mycket angelägen fråga för kommunerna när det gäller bebyggelseplaneringen och då framför allt i de äldre saneringsmogna områdena. Därför menar jag att det vore fel att nu tillsätta en helt ny utredning som tar upp kommunernas taxepolitik över huvud taget. Vad det är fråga om är att vi i samarbete med Kommunförbundet gör en översyn beträffande kostnadsaspekterna och framför allt ett försök att ta fram förslag till en normaltaxa. Det är i avvaktan på det arbetet som jag inte är beredd att ange någon exakt tidpunkt när vi kan lägga fram förslaget.
Herr talman! Arbetsgruppen inom Kommunförbundet har framför allt till uppgift att utreda den kommunalrättsliga sidan, dvs. hur taxan skall konstrueras. Statsmakternas beslut i själva principfrågan måste fattas av regering och riksdag. Detta är en väldigt viktig fråga för många kommuner. Det gäller inte bara finansieringen av gatuoch vägbyggnadsprogrammen för de närmaste åren, utan det gäller att på ett riktigt sätt kunna genomföra redan uppgjorda långsiktiga planer. Reglerna är föråldrade, och många kommuner tycker att den förskjutning som nu uppstått är högst beklaglig. Många kommuner förväntar sig en preciserad tidtabell. Jag skulle slutligen vilja fråga statsrådet vilken tidpunkt vi kan räkna med. Är det 1979, 1980 eller 1981? Statsrådet bör snabbt bestämma sig och ange en mera preciserad tidsplan. Jag vet att många vill ha en lösning inom en preciserad tidrymd.
Herr talman! Tidsaspekten är inte den som Magnus Persson utgår från, utan vi beräknar kortare tid. Min inriktning på jobbet är att regeringen skall försöka att under det här riksdagsåret besluta om en lagrådsremiss. Det är alltså inriktningen på arbetet, men jag vill inte lova någon bestämd tidpunkt när vi kan genomföra det hela. Det är bättre att vi jobbar på hårt nu för att försöka få fram ett förslag i stället för att lova att det skall läggas fram för riksdagen vid en viss tidpunkt.
Herr talman! Jag har för avsikt att besvara interpellationerna nr 61 av Grethe Lundblad och 64 av Inga Lantz i ett sammanhang. Då det visat sig svårt att inom den föreskrivna tiden finna en tidpunkt som passar alla berörda har jag kommit överens med interpellanterna om att lämna svaret den 8 december.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka antalet platser i den kommunala barnomsorgen för barn i åldern mellan ett halvt år och tre år. Jag vill inledningsvis slå fast att det är viktigt att den kommunala barnomsorgen byggs ut för alla åldrar så att den motsvarar behovet. Men jag är samtidigt glad för att Bonnie Bernström i sin fråga speciellt betonat vikten av att barnomsorgen byggs ut för de minsta barnen. Även om den planerade utbyggnaden av småbarnsgrupper procentuellt sett är jämförbar med utbyggnaden av syskongrupper så är ökningen i absoluta tal ändå begränsad. Vi har i dag ett förhållandevis mindre antal platser i den kommunala barnomsorgen för de små barnen än för de något äldre. Jag skall inte i det här sammanhanget ge mig in på någon diskussion om varför det är så. Låt mig i stället konstatera att det är möjligt att vi för att möta problemet delvis måste finna nya former för en stimulerande och utvecklande omsorg om de små barnen. På flera håll har man inlett en verksamhet med grupper som omfattar barn i åldern sex-sju månader till tio-tolv år. Detta kan vara ett sätt att förnya barnomsorgen som bl.a. kan komma de minsta barnen till godo. Familjestödsutredningen konstaterar också i sin nyligen publicerade diskussionspromemoria Daghem — för små barn att även spädbarn känner glädje och tillfredsställelse över kontakt med andra barn och att inga undersökningar tyder på att små barn tar skada av att vistas på daghem. Jag hoppas att promemorian — som nu är ute på en bred remiss — skall medverka till en förändrad syn på de små barnens omsorgsbehov. Fördjupade kunskaper på området är enligt min mening den bästa grunden för en ökad utbyggnad av barnomsorgen för de minsta barnen. Som jag tidigare nämnt här i kammaren i anslutning till en fråga av Mats Hellström har jag inbjudit Svenska kommunförbundet till överläggningar om utbyggnaden av barnomsorgen. I det sammanhanget kommer även att beröras den fråga som Bonnie Bernström har tagit upp.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Oavsett vilken form av barnomsorg som man rekommenderar under de första tre åren är i dag alla experter och andra överens om att det är dessa år som är de viktigaste i ett barns liv. Trots detta är utbudet av kommunal barnomsorg som sämst under de första levnadsåren. Enligt socialstyrelsens sammanställning för åren 1978-1982 utgör antalet platser i den kommunala barnomsorgen 1978 för barn under tre år 26 700, medan det i syskongrupperna finns 91 700. Det ser inte heller ut att bli så mycket bättre. Endast 14 000 nya platser byggs fram till 1982 för små barn, medan det för de litet äldre byggs 47 000 platser. Det är en alldeles för haltande utbyggnadstakt. form, dels vistelsetider för barn under tre år. Ungefär hälften av dessa barn får Nr 37 lita till en omsorgsform som kallas övrigt — dvs. barnflickor, släktingar och Tisdagen den grannar. Privat familjedaghem har inte räknats som övrig tillsynsform. 21 november 1978 Därtill kommer att de minsta barnen har de längsta vistelsetiderna. I familjer med två föräldrar har 20 96 av barnen under tre år en vistelsetid på mer än tio timmar, medan motsvarande andel för barn i tre-fyra-årsåldern är 17 96, och för barn i fem-sex-årsåldern är andelen 14 96. För de minsta barnen är kontinuiteten oerhört viktig. Men det är ingen ovanlighet att ett litet barn har fyra fem vårdare per år plus byten av miljöer. Ytterst sällan är det utbildade vårdare. Så här berättar en del föräldrar om sina erfarenheter: Vi sade upp en barnflicka när vi förstod att hon hängde på Centralen med vår åtta månaders dotter. Vi hade en fjortonårig flicka i ett halvår som tog hand om vår sju månaders son plus två tvååringar. Gustav hade fyra personer i veckan som tog hand om honom en sommar. Detta är oacceptabelt. Föräldraförsäkringen har byggts ut, och rätten till tjänstledighet och förkortad arbetstid träder i kraft den 1 januari 1979. Det är viktiga reformer för barnen. Men det får inte bli ett argument för kommunerna att försumma barnomsorgen för de minsta barnen. Jag tycker att det svar socialministern har lämnat är mycket bra. Socialministern visar att han är fullt införstådd med de problem som finns på det här området. Men jag skulle vilja fråga socialministern om han inte är beredd att ställa krav på Kommunförbundet att utbyggnaden av daghemsplatser för små barn skall prioriteras.
Herr talman! Det är bra att Bonnie Bernström och jag är överens. Jag har alltså ingen anledning att gå i debatt. Som jag har nämnt i svaret har jag för avsikt att ta upp den här frågan i samband med överläggningarna med Kommunförbundet. Det kanske inte är nödvändigt att jag här och nu går in på exakt vad som då kommer att sägas. Men vårt huvudkrav kommer naturligtvis att vara att den överenskommelse som har träffats mellan staten och Kommunförbundet hålls. Det måste vara den överordnade målsättningen.

Herr talman! Elvy Nilsson har frågat när den aviserade trafikpolitiska propositionen kommer och om jag har för avsikt att, i avvaktan på denna proposition, ingripa och om möjligt förhindra att överföring av gods från järnväg till landsväg sker på sätt som nu planeras av Billerud-Uddeholm AB i Värmland. Beträffande tidpunkten för den aviserade trafikpolitiska propositionen har jag tidigare här i riksdagen förklarat att denna är bestämd till våren 1979. Riksdagen skall kunna ta ställning till propositionen före sommaren. I den trafikpolitiska propositionen kommer att föreslås åtgärder bl.a. när det gäller kostnadsansvarets utformning som leder till att järnvägens konkurrenskraft stärks. Frågan om ett enskilt transportuppdrag skall utföras med det ena eller andra transportmedlet avgörs helt och hållet av parterna på transportmarknaden utan myndighetsinblandning så länge gällande bestämmelser efterlevs. Nedläggning av järnvägstrafik och upprivning av järnvägsspår får inte utföras utan regeringens tillstånd. Nordmark-Klarälvens Järnvägar, som svarar för här berörda järnvägstrafik, har inte begärt sådant tillstånd.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det är trots allt glädjande att den efterlängtade propositionen om en ny trafikpolitik tydligen kommer i början av nästa år. Det är dock beklagligt att kommunikationsministern säger sig inte ha några möjligheter att ingripa för att förhindra att den överföring av gods från järnväg till landsväg som planeras vid privatägda NKLJ i Värmland av Billerud Uddeholm AB kommer till stånd. Eftersom ett sådant förfarande går stick i stäv mot de uttalanden som så många gånger har gjorts i riksdagen och - som vi också hörde — även mot innehållet i den väntade propositionen, är detta mycket beklagligt för att inte säga tragiskt. För den aktuella bandelen kommer detta att betyda dödsstöten, då återstående transporter inte ekonomiskt kan bära upp en fortsatt drift. I den trafikpolitiska debatten i riksdagen den 18 maj i år sade företrädaren på den här posten, Bo Turesson, bl.a.: ”När det gäller godstrafiken är det självfallet angeläget att vi försöker få så mycket som möjligt av det tunga, långväga godset på järnväg.” Bo Turesson menade vidare att detta kan ske genom att man varje år försöker locka över så mycket som möjligt av transportökningen, dvs. den ökning av gods som förekommer varje år, till rälsbunden trafik. Det som nu planeras vid NKLJ i Värmland är dock ingen transportökning utan fastmer att en godsmängd i storleksordningen 40 lastbilstransporter — Nr 37 inte 20, som jag angav i frågan — tur och retur per dygn kommer att föras över från järnväg till landsväg. Det kommer att medföra att ett 40-tal man —inte 25, som jag sade — blir friställda, att 230 specialvagnar kommer att stå oanvända och sist men inte minst att på sikt järnvägsspåret på den aktuella sträckan förmodligen kommer att rivas upp. Jag skulle vilja fråga Anitha Bondestam om hon och den nya regeringen har samma inställning. Om detta är fallet skulle jag också vilja fråga om inte samma sak då borde gälla även för enskilda järnvägar. Nu säger statsrådet i och för sig att nedläggning av järnvägstrafik och upprivning av spår inte får ske utan regeringens tillstånd, men om det sker en överflyttning av gods så att banan inte blir bärkraftig kommer ju en total nedläggning att vara nästa steg. Och då är det för sent att rädda banan. På riksdagens bord ligger just nu en proposition angående ett statligt övertagande av Nora Bergslags Järnväg, motiverat bl.a. av näringslivsoch regionalpolitiska skäl. En ytterligare fråga är mot denna bakgrund om kommunikationsministern kan tänka sig ett motsvarande övertagande av NKLJ. En eventuell köpesumma skulle här kunna förmodas bli endast symbolisk, då staten har en fordran på Uddeholmsbolaget på 600 milj.kr. för tidigare beviljat stöd. Jag upprepar mina följdfrågeställningar: Gäller i så fall detsamma för privata järnvägar? Avser statsrådet att ta kontakt med Billerud-Uddeholm och diskutera denna aktuella fråga? Kan statsrådet tänka sig att staten tar över NKLJ och därmed tillhörande anläggningar?
Herr talman! Frågan om nedläggning av stationer som SJ disponerar över omfattas inte av den här aktuella frågan, och jag tänker därför inte besvara den i detta sammanhang. Den aktuella järnvägen, Nordmark-Klarälvens Järnvägar, är ett till Billerud-Uddeholm AB knutet järnvägsföretag. Den praktiskt taget enda kunden på järnvägen är företaget självt. Det kan väl inte vara Elvy Nilssons mening att regeringen skall ingripa för att förmå bolaget att transportera sitt gods på järnväg i stället för på landsväg? Frågan om järnvägsoch landsvägstrafikens kostnadsansvar kommer att behandlas i den trafikpolitiska propositionen. Däremot kommer propositionen inte att innehålla förslag om detaljstyrning från samhällets sida av enskilda transportuppdrag. Transportkonsumenternas fria val av transport 23 medel inom av samhället fastlagda ramar är och bör också förbli en viktig princip för trafikpolitiken.
Herr talman! Beslutet från Billerud-Uddeholm har gjort oss verkligt oroade i Värmland. Det är ju ett stort steg att föra över så stora transportmängder som det är fråga om här. Det gäller inte bara transporter av virke, utan det är också olja, koks och inte minst gasol som kommer att föras över från den här bandelen till landsväg. Vi är också övertygade om att den aktuella bandelen skulle kunna bli samhällsekonomiskt lönande. Jag kan berätta att bl.a. Forshaga kommun skulle anlita banan vid en eventuell utbyggnad av industrierna där. Det finns stora planer för banan om den får finnas kvar. Det är därför mycket tragiskt om den läggs ner på det här sättet. Vianseratt en nedläggning av järnvägen i dag inte får ske med tanke på den situation som vi har på våra vägar med den stora mängden trafikolyckor. Det är därförsom vi tycker att det är så tragiskt att kommunikationsministern, när den nya trafikpolitiska propositionen är så nära förestående, tydligen inte har några möjligheter att ingripa i ett sådant här fall och stoppa nedläggningen. Jag vill än en gång vädja till statsrådet att ta kontakt med Billerud-Uddeholm AB och förmå bolaget att nu inte göra den här överföringen utan att avvakta den nya trafikpolitiska propositionen. Om den kommer och om den medför ett annat kostnadsansvar, kan det hända att det återigen blir lönsamt för bolaget att anlita järnvägen.
Herr talman! Jag vill än en gång framhålla att järnvägsbolaget och bolaget som har gjort trafikomläggningen är praktiskt taget samma bolag. Det är alltså ett internt koncernbeslut som detta gäller. Beträffande nedläggningen av järnvägstrafiken vill jag betona vad jag sade i mitt svar, nämligen att en nedläggning av järnvägstrafiken på banan som rör kunder utanför den interna kretsen inte får ske utan regeringens tillstånd.
Herr talman! Nej, jag hörde det. Men när ärendet kommer på regeringens bord är det för sent — det är nu som ingripandet måste göras. Om regeringen inte kan ingripa lagstiftningsvägen, anser jag att man kan ta kontakt med berört bolag och försöka få det att inse sitt samhällsekonomiska ansvar i den här frågan.

Herr talman! Jag avser att begränsa mitt inlägg huvudsakligen till reservationen 2, dvs. ett fullföljande av motionen 1977/78:827, med ett yrkande om att 200-kronorsregeln skall återinföras i samband med s.k. olovliga konflikter. I juni 1976 när riksdagen behandlade MBL - medbestämmandelagen — och den togs här, vann de borgerliga en lottseger. Det innebar att 200 kronorsregeln skulle kunna ändras så att skadestånd i princip kunde utgå med obegränsat belopp. Det var något av moderaternas ”lag och ordning” som hade smittat av sig, kanske mest på centerpartiet. Centerledaren Fälldin gick ut och talade om att ”det skulle svida i skinnet” om man gick med i olovliga konflikter. Ni ställde villigt upp på den borgerliga sidan för att fullfölja Svenska arbetsgivareföreningens recept på hur man kommer till rätta med, stoppa eller begränsa de olovliga konflikterna. Vi kan då i dag ställa oss frågorna: Vad blev resultatet av detta? Har de olovliga strejkerna på något sätt minskat tack vare dessa åtgärder? Nej, vi kan konstatera att det snarare är tvärtom. Beslutet utlöste en våldsam indignation bland de fackliga organisationerna, och det har vi fått en hel mängd bevis på. Vi har den bestämda uppfattningen att det är viktigare att undersöka orsaken till att konflikterna uppstår. Anledningarna kan, som vi vet, vara många och skiftande. Det kan vara dålig arbetsmiljö, brister hos arbetsledningen, dåligt löneläge och många andra missförhållanden. De olovliga konflikterna kommer i regel när alla andra utvägar att komma till rätta med problemen är uttömda och stängda. Felet ligger merendels inte hos ena parten, och därför är det andra metoder än skadestånd som skall till för att klara denna problematik. Med sådana undanröjer man inte grundorsakerna till konflikterna. I stället finns det en utomordentligt stor risk för att man skärper situationen genom att använda just skadeståndsmetoden. Det rätta måste vara att parterna sätter sig ner och diskuterar igenom dessa frågor och tar upp de skäl och brister som har utlöst konflikten. Överläggningar i enlighet med medbestämmandelagen är därför enligt vår mening en metod som är betydligt överlägsen den ”piska” som här har använts. Genom överläggningar kan man gemensamt undanröja grund — Nr 38 orsakerna till de konflikter det är fråga om. 200 kr. som maximigräns för skadestånd vid olovliga konflikter är därvid som vi ser det helt tillräckligt.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 Vi har lagt fram konkreta förslag till lagstiftning för att trygga sysselsättningen och skapa rådrum i samband med de omställningar som många gånger är nödvändiga att genomföra. Jag vill därför, herr talman, hänvisa till vårt särskilda yttrande som är fogat vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Bo Siegbahn m.fl. ledamöter har väckt en motion där man kräver att riksdagen skall upphäva 38, 39 och 40 §§ i lagen om medbestämmande i arbetslivet. Om inte det yrkandet bifalles anhåller motionärerna att den fråga som behandlas i dessa tre paragrafer skall bli föremål för utredning. Frågan gäller facklig vetorätt i samband med entreprenadavtal. Just denna fråga var inte behandlad i det tidigare utredningsarbetet när vi 1976 fattade beslut om medbestämmandelagen. Moderaternas representanter i utskottet är inte beredda att hemställa om bifall till den första att-satsen i motionen, som innebär att man helt enkelt skulle ta bort dessa paragrafer. Vi tycker att detta är, som ungdomar brukar säga, litet väl häftigt. Men det ligger enligt vår mening mycket i yrkandet att denna fråga borde utredas. Vi har därför, herr talman, genom reservationen 1 velat följa upp detta krav från motionärernas sida. Jag yrkar således bifall till reservationen 1.

Herr talman! Den verkliga beslutanderätten ligger fortfarande fast förankrad hos ett fåtal kapitalägare. Såväl i lönefrågor som när det gäller s.k. medbestämmandefrågor står företagen mycket starka. Under den borgerliga regeringens tid har SAF och företagen allt hårdare gått till offensiv mot våra intressen. SAF och Verkstadsföreningen centraliserar förhandlingsarbetet. Bolagen blir alltmer förhandlingsovilliga. Resultatet är välkänt: rationaliseringar, sysselsättningsminskningar, sänkt reallön osv. Listan kan göras lång. Nuvarande lagar och avtal försätter de anställda och deras fackliga organisationer i ett hopplöst underläge i denna situation. MBL ger oss mycket få konkreta rättigheter. Otaliga skenförhandlingar förekommer. Oftast står facket utan möjlighet att sätta kraft bakom orden. Bolagen beslutar i realiteten fortfarande självsvåldigt i avgörande frågor. När arbetarna till sitt försvar tvingas ut i öppen konflikt, döms de till allt högre böter och hotas med avsked. Borgarna vann ilotteririksdagen 1976 och fick igenom att 200-kronorsgränsen togs bort och förvärrade därmed situationen. Den senaste tidens utveckling på löneområdet liksom arbets 35 domstolens domar visar på nödvändigheten av att kampen intensifieras. Vi kräver att arbetarnas försvar skall avkriminaliseras och säger nej till strejkböter och avsked som påföljder. MBL-avtalsförhandlingar måste påskyndas och skärpas, medbestämmandelagen får inte försvagas ytterligare utan tvärtom på avgörande punkter skärpas. Vi kräver att förhandlingsrätten kompletteras med MBL-avtal med åtminstone de konkreta rättigheter och vetorättsregler som återfinns i LO:s ursprungskrav, exempelvis de anställdas självbestämmanderätt över löneformerna. Vi konstaterar slutligen att en utveckling bort från dagens orättfärdiga maktförhållanden på arbetsplatserna kan på allvar inledas först efter det att den nuvarande borgerliga regeringen fallit. Detta är ett uttalande av verkstadsklubben vid ASEA i Ludvika. Det kommer från en helt vanlig verkstadsklubb som genomfört mer än ett hundratal MBL-förhandlingar, som fått erfarenhet av lagen och som med den erfarenheten och den sakkunskapen verkligen kan uttala sig. Uttalandet påvisar tre stora brister, och det är inga detaljer som man har lottat om här i riksdagen utan grundläggande brister. Arbetsköparna, dvs. Svenska arbetsgivareföreningens medlemmar, har i stort sett all makt att genomföra sin vilja. Om arbetarna kämpar vidare och tvingas till konflikt kan de straffas med böter och avsked. I lagen saknas nästan helt konkreta rättigheter för fackföreningen. Redan när lagen antogs ansåg flera remissinstanser att det fanns brister när det gäller arbetslivets förnyelse. Men dessa synpunkter kom i skymundan till följd av reformistiska dimridåer, illusionsnummer som i dag kan betraktas som århundradets flop. Allt fler inser de stora bristerna i medbestämmandelagen. I den kapitalistiska krisen har den inte hjälpt mot nedläggningar, avskedanden, permitteringar, inskränkningar, rationaliseringar, strukturomvandlingar, lönenedpressningar osv. Fackföreningarna runt om i landet har, liksom verkstadsklubben vid ASEA i Ludvika, reagerat mot lagens utformning. Senast reagerade tjänstemännen på SIF:s kongress. SIF är med sina 290 000 medlemmar till storleken det tredje förbundet på LO-TCO-området. På sin kongress slog SIF fast att man inte borde utdöma strejkböter, att strejkrätten borde utvidgas och att vetorätten borde utvidgas när det t.ex. gäller nedläggningar och avskedanden. Vid MBL:s införande pekade vänsterpartiet kommunisterna på att lagen innehöll vissa förbättringar, t.ex. utvidgningen av förhandlingsrätten, informationsmöjligheterna samt den begränsade vetorätten. Men dessa förbättringar stod inte i någon relation till intressekampen på arbetsplatserna. Kapitalets makt i kraft av dess ägande till produktionsmedlen är orubbad. SAF:s § 32 sopades inte under mattan utan putsades i stället upp och har nu fått en ny glans. I arbetarnas dagliga intressekamp gäller det att få en rimlig lön, att få rimliga arbetsförhållanden och att kunna försvara sitt arbete mot nedläggning. Det är i denna intressekamp som arbetarna i dag enbart har sin egen fackliga styrka att lita till. Konflikterna uppstår ju inte av okynne. När facket i avgörande frågor blir bakbundet av klasslagstiftningen kan konflikterna Nr 38 utmynna i strejker. I flera avhandlingar, där man undersökt strejkernas orsaker, har det påvisats att strejkerna är uttryck för klara missförhållanden. Arbetsköparna kan med lagen i ryggen konservera missförhållandena. Arbetarna straffas med strejkböter och avsked, därför att de försöker att rätta till missförhållandena. Bodenstrejken — vid Bil & Traktor — är ett exempel på detta. Vad handlar den strejken om? Jo, arbetarna ville höja en låg och fast lön —- som inte på något som helst sätt förändrades genom en central uppgörelse — till en nivå som var jämförbar med lönenivån för andra grupper i samma fack. Från företagets sida sade man: Ni kan få höjd lön om ni accepterar prestationslön. Det handlade alltså om utpressning. Priset var ökad arbetstakt. Med anledning av de mycket berättigade kraven på hög lön och bevarande av den fasta lönen blev det konflikt. Med ett dåligt centralt avtal i ryggen kunde företaget och Verkstadsföreningen utnyttja lagen och förhindra en rimlig lokal uppgörelse. Dessutom kunde man ådöma strejkböter två gånger. Och det värsta av allt: man kunde tillgripa lagen och med dess hjälp avskeda. Detta är svensk arbetsrättslagstiftning år 1978. De borgerliga här i riksdagen och ute i landet kan i dag triumfera. Medbestämmandelagen har blivit vad de avsåg — ett redskap för arbetsköparna. Men hur känner sig i dag mina socialdemokratiska vänner? Har två års praktisk erfarenhet av lagen fått er att inse att det behövs avgörande förändringar av arbetsrättslagstiftningen eller tänker ni fortsätta att tassa omkring i filttofflorna i dessa frågor och tala om medbestämmande, samråd osv.? Eller är det dags för er att tala om makten på arbetsplatsen, möjligheterna att utöva makt mot arbetsköparna, strejkrätt även lokalt, vetorätt i avgörande frågor och framför allt att kasta bort klassamarbetspolitiken och ge ert bidrag till en kampduglig fackföreningsrörelse? Först då kan ni ju med gott samvete säga att ett regeringsskifte 1979 skulle innebära förbättringar för arbetarklassen. Det stora illusionsnumret vid införandet av medbestämmandelagen var ju att parterna skulle få träffa någon form av medbestämmandeavtal enligt vad som stipulerades i 32 § i lagen. När de första misslyckandena med lagen kom ute på arbetsplatserna sade de mest rättrogna socialdemokraterna att vänta bara — när vi får ett medbestämmandeavtal, då skall ni få se på annat. Vänsterpartiet kommunisterna ifrågasatte redan 1976 möjigheterna att med SAF överenskomma om att arbetsgivarna skulle frånhända sig makten på avgörande punkter. Och vi har nu blivit sannspådda. T. o. m. LO har insett hopplösheten att förhandla och så att säga samarbeta sig fram till makt. Nu skall man tydligen avvakta valet och hoppas där få en förbättring av lagstiftningen, så att det går att komma fram till någon form av avtal. Men man blir orolig. Vid ett studium av underlaget för förhandlingarna och de reservationer som LO och PTK gjort när det gäller maktfrågorna i medbestämmandeförhandlingarna finner man att överensstämmelsen med det ursprungsförslag som framlades av LO och PTK är ganska dålig. Det förslaget innehöll ju bl.a. att facket skall ha rätt att besluta att företagen skall införa såväl kortsom långsiktig planering, facket skall godkänna upplägg 37 ningen av personalarbetet i företaget, facket skall avgöra löneformen, facket skall ha rätt att bestämma semesterns förläggning, facket skall godkänna införande av och förändringar i datasystem. Trots att det i detta förslag finns avgörande brister framstår det vid en jämförelse med det material som man förhandlat om som rena revolutionen, och det säger ju allt om de tankegånger som det förhandlats om. Mest oroad blir man av de tankegångar som gäller medbestämmandeombud. Den som har minsta fackliga erfarenhet vet vad ett sådant system skulle innebära: en separering av viktiga frågor från facket till särskilda ombud. I stället för att göra alla frågor till partsfrågor, förhandlingsfrågor, konstrueras enligt avtalet någonting som är skrämmande likt företagsnämndsorganisationen — dvs. man ställer frågorna på sidan om den ordinarie fackliga verksamheten. Inte skall väl fackets toppledning ställa fackföreningen åt sidan! Ett medbestämmandeavtal kan bara få sitt berättigande om det innehåller bestämda rättigheter. Det är fråga om fackliga vetorätter på avgörande områden, som vpk föreslagit i motionen 618 — exempelvis vid köp och försäljning av företag, mot nedläggning av företag, mot avsked och permittering, mot anställningsstopp och när det gäller personalpolitiken. Detta i kombination med kamp för en lokal strejkrätt skapar en maktposition åt facket. Strejkrättens grundläggande betydelse för att flytta fram arbetarklassens positioner har framför allt under de senaste åren ytterligare understrukits. En sådan inställning till strejkrätten innebär att skadestånden på grund av strejk måste utgå ur lagen. Det kan aldrig från arbetarrörelsens utgångspunkt vara riktigt att göra den fackliga intressekampen kriminell. Därför ställer vpk kravet om att alla strejkböter skall bort. Ett fasthållande vid den gamla 200 kronorsregeln är därvidlag en eftergift åt arbetarköparnas rättsuppfattning på arbetsmarknaden. Men naturligtvis är 200 kr. i strejkböter att föredra framför 300 och 400 kr. Det allvarliga i den här lagen är möjligheten till avsked av strejkande arbetare. Därför borde riksdagen uttala att strejk aldrig kan vara saklig grund för avsked. Ett sådant förslag behandlades av riksdagen för några veckor sedan, och enligt riksdagens arbetsordning kan det inte framföras här i dag. Men det för arbetarrörelsen grundläggande kravet att ställa i dagens intressekamp ute på arbetsplatserna borde vara att strejk, oavsett vilken form den har, aldrig skall vara saklig grund för avsked. I vpk-motionen 618 föreslås vetorätt för de fackliga organisationerna mot nedläggning av företag, vid köp och försäljning av företag, mot avsked och permittering, mot anställningsstopp och i personalpolitiken. Dessa krav avvisas av utskottet. Utskottet anför: ”Den bakgrund mot vilken yrkandet bör ses — minskande sysselsättning inom företag och hela branscher — är visserligen allvarlig, men den föreslagna vetorätten är ingen realistisk metod för att komma till rätta med problemen. Dessa måste lösas på andra vägar.” Vilka andra vägar, vill jag fråga utskottstalesmannen, och vilka vägar har Nr 38 socialdemokraterna nämnt när de undertecknat denna skrivning? I sitt särskilda yttrande har de i stort sett endast sagt att man vill ha rådrum. Vilka åtgärder har man att föreslå mot denna arbetsköparmakt och vilka har man föreslagit, som skulle radikalt förändra situationen på arbetsmarknaden i dag? : defrågor m.m. I vpk-motionen 1670 tas en annan mycket viktig fråga upp, nämligen att de fackliga organisationerna skall ha vetorätt mot införandet av datorbaserade system vid företag och myndigheter. Datatekniken och därmed följande robotisering av arbetslivet är ett mycket allvarligt problem i dag. I alla nu förekommande fall har arbetsuppgifterna inte miljömässigt förbättrats. I stället har datatekniken och robotiseringen drivit på utslagningen i arbetslivet. Datatekniken utnyttjas för att motivera en hierarkisk och människofientlig organisation, som leder till utarmade arbetsuppgifter, minskade sociala kontakter i arbetet och även försämrade arbetsvillkor för de fackliga företrädarna. Även LO och PTK ställde näst intill ett vetorättskrav i sitt förslag till medbestämmandeavtal, när man krävde att ”facket skall godkänna införandet av eller förändringar i datasystem. Facket skall också ha rätt att kräva ändringar i redan befintliga system.” Men utskottet avvisar, trots datateknikens uppenbara fientlighet mot arbetarna, alla former av vetorättskrav. I dessa fall behövs inga utredningar, och det visar även LO och PTK-kraven. Utskottet hänvisar till utredningar om datateknikens effekter på arbetsliv och sysselsättning samt effekter på näringslivets utveckling. Alla dessa hänvisningar är undanflykter som döljer oviljan att förhindra datorisering och robotiseringens helvete. Herr talman! Vad det gäller är att förändra MBL till en lag som stöder arbetarnas intressekamp för högre löner, rimliga arbetsvillkor och rätten att få ha sitt jobb kvar. För detta krävs att fredsplikten i lagen tas bort, att skadestånd och avsked aldrig får tillgripas mot strejkande arbetare och att facket genom vetorätt kan förhindra arbetsköparna att vidta åtgärder som strider mot de anställdas intressen. Att de borgerliga partierna inte understödjer en sådan politik är förståeligt; de är ju arbetsköparnas partier. Hur är det med socialdemokratin? Är det här och nu som ett radikalt alternativ till borgerligheten måste framläggas? Eller skall det bli samma politik som nu efter ett eventuellt regeringsskifte nästkommande år? Vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram ett radikalt alternativ. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner utom nr 895, 618 och 349, som Karl Hallgren senare genom ett särskilt yrkande kommer att hemställa om bifall till.